Herr talman! Det behövs pengar för vård, försvar och utbildning. Därför behövs det skatter. — Det är fullständigt riktigt. Därför har vi från moderat sida inte kritiserat alla skatter. Däremot kritiserar vi vad man f. n. synes vara på väg att göra, nämligen att höja skattetrycket så kraftigt att det blir mindre pengar till angelägna ändamål. Det blir mindre pengar till angelägna ändamål om man inför ett skattetryck som är sådant att det skadar de välståndsbildande krafterna i landet. Vi ser klara tecken på det. Vi har i Sverige haft en långsammare ekonomisk tillväxt än i andra jämförbara länder. Dessa skattehöjningar leder dessutom till att företagen inte klarar att hålla tillräckligt hög sysselsättning, utan det behövs en massa statsutgifter för att täcka de luckorna, och hushållen klarar efter att ha betalat höga skatter inte sin ekonomi utan behöver ytterligare stöd. Jag kan inte se annat än att detta är en skattepolitik som är skadlig. Det blir mindre pengar till de angelägna ändamålen om man fortsätter på det viset. Därför, herr Wärnberg, sänkte trepartiregeringen — alltså den regering där det var moderater med — de skatter man hade inflytande över, nämligen det totala statliga skattetrycket. Det är beklagligt att kommunerna fortsatt att höja sina skatter. Att vi avvecklade löneskatten innebar dock förbättrade ekonomiska förhållanden för kommunerna, så att kommunalskatten i den senaste omgången kunde stiga mycket litet. Om herr Wärnberg får igenom alla de skyhöga skatteökningar som socialdemokraterna vill ha kommer naturligtvis kommunernas finanser att bli ytterligare försämrade. De tvingas då till förnyade kommunala skattehöjningar. Det är nu inte bara inkomstskatten som har dåliga verkningar. Det har även höjningar av exempelvis momsen eller löneskatten. Det var intressant att herr Wärnberg mot slutet av sitt anförande konstaterade att man då man jagade nya skattekällor inte kunde höja momsen, för den var redan så hög. Det gällde att hitta någon annan skattekälla, som inte hade skadliga verkningar, sade Erik Wärnberg. Det är tydligt att det i bakhuvudet även på socialdemokrater finns en känsla av att höjningar av olika skatteskalor kan ha negativa verkningar. Det vore bra om den insikten också kom att avspegla sig i den praktiska politiken. Jag tror nämligen att även den här promsen har dåliga verkningar. Den innebär, Erik Wärnberg, att en vanlig heltidsarbetande industriarbetare i nästa förhandlingsomgång, som ni menar, skall avstå från en löneökning på 2 500 kr. Jag tvivlar på att det kommer att gå alldeles gnisselfritt.

Herr talman! Jag vill göra herr Burenstam Linder uppmärksam på att de största skattehöjningarna under den tid vi hade en socialdemokratisk regering också låg på det kommunala planet. Herr Burenstam Linder krävde på den tiden att regeringen skulle utöva sin makt på kommunerna och hålla det kommunala skattetrycket nere. Men vad jag mest vill kritisera herr Burenstam Linder för är att han för en dubbelbottnad politik. Han talar hela tiden om det skyhöga skattetrycket. När moderaterna innehade ekonomiministerposten talade man måhända om att sänka skatterna, men vad som skedde var att de fortsatte att stiga till en nivå på vilken de aldrig hade befunnit sig tidigare. Det här är en dubbelmoral, som jag tycker att man inte längre bör hålla sig till. Säg i stället att vi vill få ned skattetrycket men att det inte går därför att vi inte kan hitta något område på vilket skatten kan sänkas. Det är i det läget man befinner sig. Ni har hittills löst problemet så att ni har gått ut till den övriga världen och lånat pengar. Men så kan ni inte hålla på hur länge som helst. Ni har talat om att sänka skatterna, men det har ni inte lyckats med. Självklart kan skatter ha negativa verkningar och t.o.m. vara produktionshämmande. Om man inte vill skära ned på samhällets utgifter har man, som budgetoch ekonomiministern också sade, ingen annan möjlighet än att också skaffa inkomster till dem. Låna kan man inte göra i evinnerlig tid. Förr eller senare måste man betala tillbaka. De räntor som vi får betala på de lån som tagits upp av den borgerliga regeringen är så stora att bara de är värda en särskild visa. Staffan Burenstam Linder säger att vi skall sänka kommunalskatterna. Men han talar inte om hur det skall gå till utan talar mot skattesystemet som den värste poujadist och kommer inte med några förslag. Det är vad jag vänder mig mest mot.

Herr talman! Det är faktiskt så att de statliga skatterna sänktes under en moderat ekonomiminister. Det är mycket enkelt att kontrollera i statistiken. Det är också mycket enkelt att konstatera att det tar tid innan en regering kan påverka kommunernas uppträdande. Man kan, som trepartiregeringen gjorde, sänka en del arbetsgivaravgifter, vilket gör det billigare för kommunerna. Så var också fallet förra hösten, och därför blev de kommunala skattehöjningarna blygsamma. Det är klart att det kommer att svänga på nytt om herr Wärnberg får råda. Då kommer både kommuner, folk och företag att belastas med en mängd nya skatter. Det medför i sin tur mycket oroande kommunala skattehöjningar. Om man inte vill minska samhällets utgifter, då måste man ta ut skatter för att täcka dem, säger herr Wärnberg. Om man i Sverige inte i tid inser att skattetrycket håller på att bli så högt att det skadar den ekonomiska tillväxten, kommer man så småningom i vårt land att behöva ägna sig åt en i stor utsträckning framtvingad sparsamhet. För till sist är det så att vad vi kan kosta på oss bestäms av den ekonomiska tillväxten, av skatteunderlaget. Det är inte skatteskalornas höjd som avgör vad vi kan kosta på oss utan hur mycket pengar vi faktiskt får in, och det avgörs av skatteunderlaget och tillväxten. Därför är socialdemokraternas skattepolitik så oroande, och därför tvekar jag inte att kalla den asocial. Den är ett hot mot den fortsatta välståndsutvecklingen i landet. Herr Wärnberg sade tidigare att moderaterna sjunger samma gamla visa. Ja, socialdemokraterna sjunger i alla fall högskattesamhällets visa. Det har ni gjort länge, och det fortsätter ni med. Om ni får tillfälle att styra här i Sverige igen, undrar jag vart det egentligen skulle ta vägen. Vi moderater är inte ensamma. Det är en förlöpning att kalla det budskap som vi försöker framföra på skattesidan för en form av Glistrup eller någonting annat. Då får herr Wärnberg plocka med i den anklagelsen en lång rad människor, även en fackföreningsekonom såsom herr Edin och Bjurelrapportens författare. Tiden tillåter inte att jag på nytt läser upp för herr Wärnberg allt vad Bjurelrapporten säger. Men där står: ”Det finns överhängande risk för att det mångåriga arbetet för ett utvecklat välfärdssamhälle går till spillo genom att välfärdssystemens finansiering” — dvs. skatterna — ”fräter ner incitamenten till arbete, kapitalbildning och risktagande.” Detta måste man inse i tid, herr Wärnberg.
Herr talman! I många år talade framför allt moderaterna om att vi måste ha ett nytt skattesystem -— till varje pris. 1972 års skatteutredning arbetade på ett nytt skattesystem, men vad har det blivit av det nya skattesystem som utredningens majoritet föreslog? Jo, det har blivit platt intet. De stora orden mynnade ut i ingenting alls. När socialdemokraterna nu ändå försöker göra en viss förnyelse av skattesystemet, som kanske inte behöver användas till någonting annat än en omläggning, rycker Staffan Burenstam Linder på axlarna och säger att det är ingenting att bry sig om, eftersom socialdemokraterna är högskattesamhällets anhängare och sjunger dess höga visa hela tiden. Jag skulle vilja påstå att moderaterna sjunger den visan att ingenting behöver göras mer än att man skall sänka skatterna tills man står vid konkursens brant, då man inte ens kan betala sina räntor. Man kan inte låna pengar till dagens konsumtion, men det är vad man håller på med. Man skall alltså inte betala dagens konsumtion, utan man skall låta nästa generation betala den. Det tycker jag är den mest osunda ekonomiska politik som över huvud taget går att föra. Jag tycker att ni ändå skall försöka granska ett förslag till förnyelse av skattesystemet, som inte behöver betyda någon ökning av skattebördan utan kanske bara innebär en omläggning. Om den förnyelsen betyder någon ökning av skattebördan, är något som framtidens riksdag får besluta. Vad vi har begärt är ett tekniskt förslag. Om det skall vara 1 96,2 96, en omläggning eller en kraftig förstärkning är vad kommande riksdagar får besluta.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 29 behandlas tre motioner, som alla berör införandet av en produktionsfaktorsbeskattning. Trots att frågan om företagsbeskattningen har varit föremål för omfattande utredning och remissbehandlades förra året, begär nu socialdemokraterna att just frågan om en produktionsfaktorsbeskattning skall bli föremål för en snabbutredning. Ja, man är så bunden av sin tanke att man begär att förslag skall framläggas till riksdagen i så god tid att bestämmelserna kan träda i kraft den 1 januari 1980. Produktionsfaktorsskatten skall tas ut av företagen, och det ger en antydan om att det är företagaren som skall betala kostnaderna. Jag undrar emellertid om svenska folket längre tror på att man genom att ändra reglerna för skatteuttagen kan åstadkomma några stora underverk. Även i vårt komplicerade samhälle måste det allmännas kostnader betalas av oss alla, antingen genom skatter och avgifter eller genom högre priser på de varor vi köper. Utrymmet för ökat uttag från företagarnas vinster är minimalt. Företagens ekonomiska situation har ju tydligt belysts under de senaste åren, och talet om att här finna en ny skatteinkomstkälla blir en bumerang. Vilka konsekvenser skulle då en produktionsfaktorsskatt innebära? I den Totalt sett torde minst tre fjärdedelar av skatteunderlaget utgöras av lönekostnader. Vissa beräkningar tyder på ännu mer, och jag tror inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag utgår från tre fjärdedelar. För kommuner och landsting skulle avgiften få samma verkan som en ren arbetsgivaravgift. Även för företagen skulle resultatet bli påfallande likt en arbetsgivaravgift, för egenföretagare exakt likt. Kommuner och landsting mister därjämte ett betydande skatteunderlag, då avgiftsuttaget sker före beskattningen. Ett uttag på 5 96 medför ett minskat skatteunderlag för kommuner och landsting på närmare 10 miljarder eller 2,5 å 3 miljarder mindre i skatteintäkter. Konsekvenserna av detta är inte belysta i motionerna. För det svenska näringslivets konkurrensförmåga, både på hemmamarknad och vid export, innebär arbetsgivaravgifterna en hård belastning. Enligt nu gällande internationella bestämmelser går det inte — som man gör med momsen —-att lyfta av arbetsgivaravgiften vid exporten och inte heller att lägga på avgiften på importerad vara. Detta innebär en ytterst besvärlig snedvridning av konkurrensförhållandena till nackdel för svenskproducerade varor, och jag är förvånad när jag hör Erik Wärnberg säga att alla måste vara med och betala, också exportindustrin. En förutsättning för att alla skall vara med och betala är att vi kan sälja våra varor i konkurrens på utlandsmarknaden men också att vi kan klara konkurrensen med importen på den svenska hemmamarknaden. Mervärdeskatten har i det hänseendet en helt annan utformning än vad en löneskatt har. Produktionsfaktorsskatten är i mångt och mycket en arbetsgivaravgift, visserligen i något ny skepnad men ändå med bibehållande av många av de nackdelar som så tydligt påvisats. På ett sätt kan förslaget om produktionsfaktorsskatt vara intressant, nämligen om man vill diskutera ett annat sätt för att ta ut de nuvarande arbetsgivaravgifterna. F.n. tas det ut avgift till ATP med 11,75 96 och till sjukförsäkringen med 10,6 96, sammanlagt 22-23 96. Därutöver tas det ut ytterligare socialförsäkringsavgifter på ca 12 96, vilka inte på samma sätt som avgifterna för sjukförsäkring och ATP är knutna direkt till förmåner som utgår. Egentligen har dessa mera karaktär av ren arbetsgivaravgift. Från centerns sida har ofta betonats att arbetsgivaravgiften borde tas ut på ett bredare underlag än enbart lönebeloppet. Här anges en möjlighet att uppnå denna förändring utan att man därför ökar det totala uttaget av arbetsgivaravgift. Men vi kan inte acceptera några nya arbetsgivaravgifter med hänsyn till de många negativa faktorer detta skulle innebära i form av försämrad konkurrenskraft både vid export och på hemmamarknaden. Skatteutskottet har hänvisat till ett uttalande av regeringen som innebär att regeringen har för avsikt att förutsättningslöst utreda frågan, och det har vi ingenting emot. När Erik Wärnberg här kritiserar skatteutskottet för att vi inte har velat begära mer än vad utskottet har begärt, vill jag säga att vi har ansett att när det så klart har uttalats att en utredning kommer till stånd, då räcker det med detta. Att göra en beställning har vi ansett oss vara främmande för, när vi inte har fått konsekvenserna av förslagen bättre belysta. En sak som jag har lärt mig, inte minst av Erik Wärnberg, är faktiskt att skall man ha möjlighet att få igenom ett förslag så skall det vara mycket väl utrett. I annat fall möter man här i vår riksdag kravet att innan man tar definitiv ställning skall man ha klart för sig vad konsekvenserna kommer att bli. Därför är vi förvånade över att den socialdemokratiska reservationen kräver att förslag skall framläggas så att det kan träda i kraft redan den 1 januari. Detta kräver man innan man vet hur man skall klara de problem som inte ännu är belysta. Erik Wärnberg sade också i sitt anförande något om den ensidiga beskattningen av arbetsinsatsen. Jag har redan berört detta. Om man håller sig till en förändring av de nuvarande socialförsäkringsavgifterna, kan det vara intressant att se vilken lösning man här kan komma fram till. Men vad man egentligen har som grund i det socialdemokratiska förslaget är en överflyttning från den direkta skatten till en produktionsfaktorsbeskattning. Då skall vi veta att denna —-i den utformning som den här har —- i mycket stor utsträckning är en löneskatt. Sedan säger Erik Wärnberg att det är givet att en sådan skatt kan komma att minska utrymmet för kapitalökningar i företagen och för löneökningar. Man kan väl inte annat än känna en viss oro — liksom Gunnar Nilsson har gjort — när det gäller hur man skall klara denna sak och samtidigt ha kvar friheten på arbetsmarknaden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill inte bestrida vad herr Josefson säger — att det finns en viss likhet mellan arbetsgivaravgiften, som den har varit, och den produktionsfaktorsskatt som här föreslås. Det är den gamla arbetsgivaravgiften som har utökats så att man tar ut skatt också på den del som kapitalet avkastar. Det är alltså bara det att produktionsfaktorsskatten inte ensidigt är inriktad på lönesumman utan att den också är inriktad på kapitalavkastningen. Däremot anser jag att herr Josefson har fattat fel om han tror att detta kommer att innebära ökade belastningar på företagen därför att en viss avgift kommeratt tas ut. Vi har hela tiden sagt att detta är en kostnad i rörelsen som vilken annan kostnad som helst. Den måste vila på rörelsen, och den skall beaktas när man gör upp löneavtal och andra kalkyler över hur företaget skall gå ihop. Det är alltså en kostnad vilken som helst, och den skall inte komma att innebära någon ökning av de kostnader som företaget annars skulle ha i form av arbetslöner eller i form av kapitalavkastning på något sätt. Att i ett sådant läge undanta det allmänna, alltså kommuner och landsting, från avgifter skulle vara omöjligt, för det skulle ge dem ett mycket bättre läge i konkurrensen om arbetskraften än vad andra skulle ha. Därför är det ganska naturligt att om man har en avgift som är en produktionsfaktor, så måste den också ligga på det allmänna. Sedan tror jag inte att vi kommer att ge oss in på socialförsäkringsavgifterna, som i dag är baserade på de sociala omkostnader som företagen har för de anställda och som oftast också är lönerelaterade, och flytta över dem till produktionsfaktorsskatten. Vi har ännu inte tagit ställning till hur vi skall göra med dem. Här gäller det alltså en överflyttning av den direkta skatten till en produktionsfaktorsskatt i stället.
Herr talman! Erik Wärnberg nämnde ingenting om situationen för kommuner och landsting, som ändå är en brännande fråga i detta sammanhang. Det står ingenting i motionen om detta, och det skulle vara ganska intressant att få veta hur man skall klara upp situationen för denna grupp. Att jag nämnde socialförsäkringsavgifterna berodde på att det finns vissa delar av dessa avgifter som inte är direkt knutna till någon förmån för den enskilde. När det gäller avgifterna till ATP och sjukförsäkringen är det självklart att det rör sig om avgifter som täcker förmåner. Men vi har den andra gruppen som ändå inte är så liten. I fråga om denna sade jag att man där skulle kunna tänka sig att bredda avgiftsunderlaget. När det sedan gäller exporten är jag väldigt förvånad över Erik Wärnbergs uttalande. Han säger att det skulle vara en förmån för exportindustrin, som skulle få möjlighet att betala högre löner och bättre kunna konkurrera om arbetskraften, om den inte blev belagd med samma avgift. Men, Erik Wärnberg, vi har haft väl erfarenhet av denna situation under de senaste åren, då vår industri kämpat så intensivt och hårt för att över huvud taget kunna nå ut på exportmarknaden och där kunna hålla kvar något av utrymmet. Då är det väl felaktigt att tala om övervinster och extra höga vinster för den delen av vårt näringsliv.
Herr talman! Om det nu är så att produktionsfaktorsskatten skall vara en avlösning av direkt skatt, så måste det betyda att även de företag som arbetar inom exportindustrin kommer att få den avlösningen. Då är det väl rimligt att också dessa får vara med och betala vad avlösningen kostar. Annars kommer exportindustrin att få subventioner. Och det är väl inte det herr Josefson är ute efter, att vi skall ge vissa grupper i samhället subventioner? När det gäller kommuner och landsting, så kommer alltså dessa att få samma utgifter som om vi inte skulle ha gjort någon avlösning. Det betyder bara att kommuner och landsting får betala en något högre lönesumma i stället för att lägga det på en arbetsgivaravgift.
Herr talman! Erik Wärnberg säger att det är rimligt att också de som är sysselsatta i exportindustrin och företagen där får vara med och betala. Men det är väl realistiskt att se om vi kan klara oss på exportmarknaden. Kan vi inte klara konkurrensen, skall man väl vara mån om att inte lägga ökade utgifter på exporten och därmed försämra konkurrenskraften ytterligare. Det gäller i så fall att finna en annan form för beskattningen, där vi inte skapar problem som kan komma att ställa landet i en ytterst besvärlig ekonomisk situation. Nu gäller det inte bara vad som säljs på export utan också konkurrensförhållandena på hemmamarknaden. Vi släpper ju importen fri på ett mycket förmånligare sätt. Därtill vill jag säga att det är ytterst svårt för vårt land att inte bryta mot regler som man tillämpar i andra länder.

Herr talman! Jag skall liksom Stig Josefson koncentrera mig på den del som gäller produktionsfaktorsskatten, ”promsen”. Också vi moderater menar att det är utmärkt att frågan om en produktionsfaktorsskatt prövas förutsättningslöst. Det är alltid bra att känna till de fulla konsekvenserna av de olika skatteförslag som singlar omkring i debatten. Kanske hade vit.o.m. sluppit en rad av de allvarliga problem som svensk ekonomi drabbats av, om man hade följt den gyllene regeln att först beakta konsekvenserna av de nya pålagorna innan man hade gått till beslut. Att vi ställer oss positiva till att promsen utreds innebär inte att vi ställer oss bakom tanken på att införa en sådan skatt.

Men det är nog dess värre så att underverkens tid är förbi. Det finns inte några hittills oupptäckta kassavalv bakom anställda och maskiner i företagen med vilkas hjälp skatten på produktionsfaktorer skulle betalas. Det är nog som en värderad kollega i skatteutskottet försynt sade, att vår Herre skapade himmel och jord ur intet, men sedan dess har ingen lyckats göra om det konststycket. Hur man än utformar skatter och avgifter, är det alltid til syvende og sidst den enskilda människan som får betala. Vad är då produktionsfaktorsskatt? Jo, det är en skatt på de inkomster som skapas i produktionen, och den skall tas ut innan inkomsterna delas ut till hushållen. Promsen skall utgå med viss procent på utbetalda löner och därutöver på bruttovinst minskad med avskrivningar, sociala avgifter och skatt samt — efter vad jag förstår — efter det att räntor på lånat kapital räknats ifrån. Proms skulle således bli detsamma som en ny löneskatt. Det erkänner också Erik Wärnberg. Därutöver skulle den bli ett slags förhöjd bolagsskatt, som skulle drabba inte bara självfinansiering och utdelning utan också konsolideringar av olika slag, avsättningar till reserver för konjunkturutjämning osv. Att tro att detta inte skulle påverka investeringsviljan i negativ riktning, är nog alltför ljusrött optimistiskt. Jag har också mycket svårt att inse att det är fråga om någon ökad neutralitet mellan beskattningen av arbete och beskattningen av kapital. Arbetet, utbetalda löner, skulle beskattas oavsett om det gav vinst eller inte. Kapitalet skulle däremot beskattas endast om det gav vinst. Avkastningen på lånat kapital — utbetalda räntor — skulle inte produktionsfaktorsbeskattas, men avkastningen på självfinansierade investeringar skulle beskattas. Det är väl ganska klart att detta ytterligare skulle motverka konsolideringar inom företagen och öka deras sårbarhet under svåra tider. Det skulle också öka företagens beroende av statliga selektiva insatser på investeringssidan. Det kanske också är avsikten. Den helt övervägande delen av promsen skulle komma från de anställdas löner. En proms på 3 96, som har diskuterats, skulle brutto ge 7-7,5 miljarder kronor, varav 6,6 miljarder skulle härröra från lönesidan. Inkomsten från vinstsidan — från kapitalet — skulle dessutom motverkas av att vi samtidigt skulle få en betydligt lägre bolagsskatt och lägre beskattning på utdelningar. Förslaget i den socialdemokratiska partimotionen från januari om att en proms skulle införas i januari nästa år förefaller nu något nertonat, i varje fall om man läser vad socialdemokraterna har skrivit i reservationen 1 vid finansutskottets betänkande. Där skrivs: ”Om den nu förutsedda konjunkturoch likviditetsuppgången kommer till stånd, bör en mer allmän finansiell åtstramning åstadkommas under 1980 genom att man då inför den föreslagna produktionsfaktorskatten.” Erik Wärnberg däremot sade i sitt anförande att socialdemokraterna önskar ett förslag som skall träda i kraft den 1 januari nästa år. Herrarna i finansutskottet och skatteutskottet får väl göra upp den saken sinsemellan, men nog vore det välbetänkt om man uttalade sig litet mindre kategoriskt. Låt oss ändå titta litet mer på den proms på 3 96 som har nämnts i debatten och som skulle ge ca 7 miljarder kronor. Socialdemokraterna skriver i sin reservation vid skatteutskottets betänkande att ”en allmän utgångspunkt för den nya skatten måste vara att den inte övervältras på priserna”. Det innebär att de anställda, aktieägarna och andra måste avstå från 3 96 i annars möjlig inkomst. Det skulle i sin tur minska skatteunderlaget i motsvarande mån. Kommuner och landsting skulle få se sina inkomster minskade med ungefär 2,1 miljarder mot vad som skulle ha blivit fallet utan proms. Effekterna på kommunernas ekonomi av den nya avgiften bör beaktas, menar socialdemokraterna i finansutskottet. Det betyder att av den här inkomsten på 7 miljarder skulle 2,1 miljarder behöva gå till kommuner och landsting bara för att de inte skulle komma i en sämre situation genom promsen. Men sedan skulle staten gå miste om inkomstskatt på ungefär lika mycket. Vad har vi kvar då? Jo, ungefär 2,8 miljarder, och det motsvarar naturligtvis — med undantag för skatten på investeringar och konsolideringar —ganska exakt vad inkomsttagarna går miste om i nettoinkomst om promsen införs och skall beaktas vid löneförhandlingarna. Hela det belopp som återstår måste då användas till skattelättnader för att inte löntagarna skall få det sämre genom promsen. Här uppstår verkligen en lång rad frågor. Vad blir kvar i minskat budgetunderskott, som det var så viktigt att promsen skulle bidra till? Jo, endast det som skulle tas ut i skatt på företagens konsolideringar och investeringar, och det skulle tydligen kompenseras genom ökade statliga insatser — hur nu det skulle gå till. Kvar i inkomstförstärkning för statsverket skulle bli noll och intet sedan inkomsttagarna kompenserats. Vad blir då fördelarna och nackdelarna för den enskilde löntagaren? Ja, det beror naturligtvis på svaret på nästa fråga, och den är: Hur skall den skattelättnad utformas som skall kompensera löntagarna för promsen? Nu förväntar jag mig inte något färdigt svar på detta under den här debatten. Därför tänker jag faktiskt ägna en stund åt att beröra den frågan. Anledningen är att socialdemokraterna i sin reservation, liksom Erik Wärnberg i sitt inlägg, vänt sig mot tanken på en höjning av momsen —- den skulle inte bara verka inflationsdrivande utan också drabba ”särskilt hårt barnfamiljer och låginkomsttagare”, som det står i reservationen. Momsen vänder den tunga ändan nedåt, sade Erik Wärnberg. Underförstått: Socialdemokraterna väljer promsen, bl.a. därför att den inte skulle ha några motsvarande fördelningspolitiska nackdelar. Hur är det då med den saken? Först och främst: En proms på 3 å 4 26 som avräknas vid löneförhandlingarna innebär naturligtvis att utrymmet för kontanta löneökningar blir utomordentligt litet och kanske t.o.m. negativt. Om man sätter sig ned vid ett så helt avdukat förhandlingsbord att ingenting finns att fördela — kanske t.o.m. tvärtom — blir stämningen nog inte precis den allra bästa. Och det finns väl ändå en påtaglig risk för att generositeten mot grupper som är lågavlönade eller felavlönade i förhållande till de krav som ställs på dem blir mer eller mindre obefintlig. Vidare och inte minst viktigt: Hur skulle en genom promsen utebliven annars möjlig löneökning på säg 3 96 slå på låginkomsttagare och höginkomsttagare? Jag tänkte visa detta i en tablå på kammarens TV-skärm. Tablån visar att promsen i kronor räknat skulle slå nära nog lika hårt på 30 000-kronorsinkomsttagaren som på 100 000-kronorsinkomsttagaren. Den förre skulle gå miste om 603 kr. i nettolön som han hade kunnat få om inte promsen införts. Den senare skulle gå miste om 660 kr. Den vanliga inkomsttagaren, som har ungefär 65 000 kr. i inkomst, skulle drabbas något hårdare — av en realinkomstminskning på 741 kr. Och tittar man på detta i förhållande till den standard som de här olika löntagarna har skulle låginkomsttagaren drabbas dubbelt så hårt som höginkomsttagaren. Han skulle gå miste om en annars möjlig standardökning på 2,7 96 mot 1,3 96 för höginkomsttagaren. Momsen drabbar någorlunda proportionellt, bortsett från eventuellt sparande, och den skulle inte på långa vägar få en lika regressiv effekt som en proms enligt socialdemokraternas alldeles egna och klart uttalade förslag skulle få. Menar man att momsen vänder den tunga änden nedåt? Ja, då vet jag inte hur man skulle rubricera promsen. Den skulle slå ofantligt mycket hårdare mot låginkomsttagarna i varje fall, och det tror jag det kan vara värt att lägga på minnet. Hur skulle skattelättnaderna utformas för att kompensera dessa inkomsttagare med låga och vanliga eller kanske högre inkomster? Ja, det blir verkligen ingen lätt sak. Hur skall man anpassa skatteskalan så att den kompenserar inkomsttagaren med 30 000 kr. i detta fall med drygt 600 kr., medelinkomsttagaren med ca 740 kr. och höginkomsttagaren med kanske 600 kr. utan att det leder till en starkt ökad progressivitet i beskattningen? Det enklaste sättet att komma till rätta med detta är naturligtvis att man använder pengarna till ett extra avdrag på slutskatten. Inför man ett sådant och säger att det skall vara 650 kr. skulle det naturligtvis kompensera flertalet av dem med låga inkomster, men det skulle kosta 3,5 miljarder kronor, och det skulle inte nettot av promsen räcka till för. Någon dämpning av progressiviteten, några mer arbetsvänliga skatter, som såvitt jag vet socialdemokraterna numera ställer upp för — och det är glädjande —skulle vi definitivt inte kunna få genom en proms som utformas enligt socialdemokratisk modell. Sammanfattningsvis tror jag det skulle vara ganska så bra för den allmänna debatten om den arbetsgrupp som skall se över promsen också tog sig en titt på fördelningskonsekvenserna, för de är, som jag hoppas framgår av tablån, inte så enkla. Socialdemokraterna säger vidare i sin reservation att genom en proms ”kan man också förenkla skattesystemet och göra skatteuppbörden effektivare och mer rättvis”. Det är naturligtvis någonting som vi också med öppna armar skulle ta emot. Men jag kan inte fatta vad det är i detta system som skulle innebära en förenkling i skattesystemet. Vi skulle uppenbarligen ha kvar momsen i sin gamla skepnad med dess beräkningsgrunder. Vi skulle ha kvar deklarationsförfarandet och vanlig inkomstskatt för enskilda och företag som förut. Vi skulle ha kvar bolagsbeskattningen. Vi skulle, enligt vad Erik Wärnberg säger, i varje fallt. v. ha kvar socialförsäkringsavgifterna med deras beräkningsunderlag. Till det skall då promsen komma med ett helt annorlunda skatteunderlag, för de enskilda att deklarera, för taxeringsmyndigheter att kontrollera och för skattemyndigheter att beräkna. Om avsikten är att öka behovet av tjänstemän fyller promsen kanske ett syfte. Men avsikten var ju inte att öka statsutgifterna utan tvärtom att minska budgetunderskottet. Till sist, herr talman! Jag har hittills enbart diskuterat promsen i den utformning och med de effekter som socialdemokraterna skisserat. Men är det verkligen — handen på hjärtat — någon som innerst inne tror att en proms på 3 å 4 96 verkligen skulle avräknas vid avtalsförhandlingarna och inte till någon del övervältras på priserna? Staffan Burenstam Linder pekade tidigare på den OECD-rapport från i somras som visade att det i Sverige inte förekommit någon nämnvärd avräkning av arbetsgivaravgifterna på lönerna. När vi i Sverige fick den snabbaste ökningen av arbetsgivaravgifterna så steg på samma gång inte bara lönekostnaderna utan också lönerna som allra snabbast, samtidigt som de anställda fick en mycket liten behållning av detta. När vi förra året tog bort löneskatten, när vi införde indexreglering av skatteskalorna, då fick vi på samma gång utomordentligt små löneökningar, samtidigt som de anställda fick en verklig realinkomstförbättring. Alltnog. Om det nu blir så som de allra flesta ändå tror, nämligen att promsen inte kommer att avräknas vid avtalsförhandlingarna utan att den i varje fall delvis kommer att övervältras på priserna, då är vi tillbaka i samma gamla cirkus som vi haft så jobbigt att ta oss ur. Vi skulle få en ny avgift som höjer produktionskostnaderna och som enligt internationella konventioner inte skulle få lyftas av exporten eller läggas på importen vid våra gränser. Den nya avgiften skulle ensidigt drabba svenska företag, svenska varor och svenska tjänster, medan importen helt skulle slippa undan. Vi skulle drabbas av en överhängande risk för försämring av bytesbalansen, för mindre efterfrågan på svenska varor, här hemma och på utlandsmarknaden, och därmed för större arbetslöshet. En produktionsfaktorsskatt vore kanske något att fundera på i länder som har ett stort exportöverskott, länder som kanske känner ett behov av att på ett diskret sätt minska exporten och öka importen, trots de konsekvenser detta skulle få på sysselsättningen. Men, herr talman, i Sverige befinner vi oss faktiskt inte riktigt i den situationen. Promsen skulle dessutom, som jag sade tidigare, tas ut oavsett om företaget går med förlust eller inte. I en situation med skriande brist på arbetskraft, där man snabbt vill slå ut företag som går dåligt och föra över de anställda till företag med bättre lönsamhet, kunde man kanske använda promsen. Men inte heller i en sådan situation befinner vi oss. Nej, herr talman, det värsta som kunde hända vårt näringsliv, våra skattebetalare, våra arbetslösa, det vore nog att vi lugnt slog oss ner och bara avvaktade den utredning om promsen som nu skall tillsättas, i tron att denna löser alla problem. Vi behöver inte nya, förlamande eller omdöpta skatter, utan vi behöver en skattepolitik där man faktiskt följer upp 1972 års skatteutrednings förslag. Vi behöver en skattepolitik som motverkar skattefusk, som stimulerar arbetsglädje, internationell konkurrensförmåga och framtidstro och som den vägen skapar nya resurser såväl för den enskilde som för samhället. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 29.
Herr talman! På en enda punkt skall jag hålla med fru Troedsson. Resten av vad hon sade var så gott som helt felaktigt, helt omöjligt att kontrollera och byggt på antaganden om förhållanden som fru Troedsson inte själv visste någonting om. Jag har inga möjligheter att på den korta tid som nu står till buds bemöta enskilda siffror i fru Troedssons redovisning, men när jag säger att det mesta var felaktigt, så kan jag som bevis anföra att fru Troedsson säger att en proms på 34 96 skulle ge 7 å 8 miljarder. Men dessa 7-8 miljarder skulle plötsligt vara borta. Någon hade betalat ut dem, men ingen hade fått dem. Detta går inte ihop, det är en omöjlighet. Ungefär så gick det till i alla de räkneexempel som fru Troedsson tog upp. Jag skall emellertid hålla med henne på en enda punkt, nämligen att underverkens tid är förbi. Det går inte att hitta den fina cigarr som borgerligheten i åratal talat om, nämligen ett nytt skattesystem. Det går inte att hitta ett skattesystem om vilket man kan säga att man inte belastar människorna samtidigt som det ger samhället en massa pengar. Vad vi är ute efter är ett skattesystem som gör att vi kan få bort besvärligheter och problem och gör det möjligt att ta ut samma skattebelopp utan att det orsakar några skador på något ställe. Det är alltså det som vi skall leta efter. Vi har försökt med en mindre nyansering av den gamla arbetsgivaravgiften och med en utökning med några andra ting som finns på kapitalsidan. För vår del tycker vi kanske att konsolideringsgraden är så pass stor att det inte gör någonting, om även den får ligga till grund för en liten avgift. Däremot har fru Troedsson helt fel när hon säger att vi tar ut en sådan avgift när det gäller förlustföretag. Ja, det kommer att tas ut arbetsgivaravgift på lönesumman, men har företaget förlust kan det inte ha någon vinst, och därför kan man inte ta ut någon avgift av det slaget. Man tar alltså bara ut en arbetsgivaravgift på lönesumman, precis som när det gäller alla andra företag som har att betala arbetsgivaravgift. Jag är övertygad om att förlustföretag i dag tvingas att betala energi, olja och nya lönesatser. Det går inte att skydda ' dem, utan de är i precis samma läge som alla andra företag. Jag kunde tala länge om det alternativ som fru Troedsson har att visa upp? Dessa alternativ skulle också kosta pengar som måste tas någonstans, och det skulle bli ännu sämre för människorna.

Herr talman! Jag förstår att chocken var svår för socialdemokraterna. Uppenbarligen har man trott att det finns möjligheter att införa en ny skatt som skulle vara till fördel för staten och ge nya stora skatteinkomster på 7—-10 miljarder, som socialdemokraterna själva säger, och samtidigt leda till arbetsvänligare skatter och en förbättring för de anställda. Jag vågade litet försiktigt tala om att den möjligheten inte finns. Hade den funnits skulle vi med glädje ha accepterat den. Det mesta var fel, sade herr Wärnberg. Om det mesta var fel i mitt anförande, måste det helt enkelt bero på ett fel i socialdemokraternas motion och i deras reservationer. Jag har nämligen punkt efter punkt följt den beskrivning som socialdemokraterna har gett om hur promsen skulle utformas och om de verkningar den skulle ha — att den skulle avräknas vid löneförhandlingar, osv. Promsen skulle ge 7-10 miljarder kronor brutto, det erkänner jag. Men samtidigt betyder det att de anställda går miste om inkomster på nära nog lika mycket. Det betyder att skatteunderlaget på grund av detta och på grund av en minskning av bolagsskatterna försämras i motsvarande mån. Eftersom : den genomsnittliga marginalskatten ligger över 60 96, skulle över 60 26 av det här falla bort i skatt, som i annat fall stat, landsting och kommuner skulle ha fått. Visst blir det någon behållning för staten, men bara under förutsättning att man inte kompenserar kommuner och landsting och under förutsättning att man inte kompenserar alla de löntagare som går miste om dessa 34 96 i annars möjlig löneökning. Då, men endast då, stämmer ekvationen. Men så har jag aldrig hört förslaget presenteras från socialdemokratiskt håll. Sedan var det förlustföretagen. Om ett företag går med förlust och man lägger på en ny skatt på 3 å 4 96 av de anställdas löner — och om det är omöjligt att få denna avräknad i löneförhandlingar — är det väl ganska självklart att detta leder till att företaget snabbare än annars måste lämna in. Det är utmärkt att socialdemokraterna har gjort ett försök att hitta ett nytt skattesystem. Erik Wärnberg har haft alla chanser att fullfölja detta försök, eftersom han satt som ordförande sex av de sju år då företagsskatteberedningen höll på med de här sakerna. Trots detta fick vi inget fullständigt förslag. Trots detta uttalar ni er fortfarande i allmänna ordalag om hur systemet skall utformas och om dess konsekvenser. Det är nya realistiska skattetag vi måste ta — vi kan inte hålla på och lägga ned en massa energi på idéer som tyvärr är dödfödda.
Herr talman! Fru Troedsson gör åter ett fruktlöst försök att låta 7 å 8 miljarder gå upp i rök. Hon räknar i felaktiga storheter. I det ena fallet förlorar parterna samma belopp en gång extra — och pengarna bara försvinner. Det är det som är felaktigt. Man kan inte låta 7 å 8 miljarder gå upp i rök. Antingen får samhället, löntagarna eller någon annan pengarna. Någon får dem! De försvinner inte bara, och administrationskostnaderna kan man inte gärna skylla på i det här fallet. Om företaget får 3-4 96 högre avgifter går företaget omkull eller det går i motsvarande grad sämre. Det håller jag med om. Men får företaget betala ut 3-4 96 högre löner blir effekten precis densamma — och fru Troedsson förutsatte i sina räkneexempel att det skulle få 34 26 högre lönekostnader. Det är fullständigt likgiltigt om företagen betalar ut beloppen i form av löner eller i form av produktionsfaktorsskatt. Det går inte att räkna på detta sätt — dvs. att räkna in en sak två gånger i ett sammanhang och räkna bort den två gånger i ett annat sammanhang. Jag var som sagt ordförande i företagsskatteberedningen under många år, fram till regimskiftet. Och om regimskiftet inte hade kommit kanske förslaget hade kunnat bli mer noggrant utformat än det blev. Det redovisades nu bara i reservationens form. Jag är dock inte säker på hur förslaget hade utformats under andra förhållanden. Det förslag som föreligger i dag är inte riktigt detsamma som det som fanns i reservationen till företagsskatteberedningens betänkande. Det är ett förslag som vi ber att regeringen skall utforma lagtext till, och vi vill att det skall prövas om det kan genomföras den 1 januari nästa år. Det är alltså ett försök att ta bort någonting av det skattesystem som vi har i dag och som alla tycker är tokigt och ersätta det med något nytt. Fru Troedsson anstränger sig för att argumentera mot det förslaget. Detta är nonsens, säger fru Troedsson: Man plockar bort 7-8 miljarder kronor som över huvud taget inte längre skall finnas. En liten sak till, som jag kanske skall rätta till, fru Troedsson. Det är inte bara aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar som det här gäller. Det är även enskilda företag.
Herr talman! När det gäller enskilda företag och egenföretagare får den föreslagna skatten, som Stig Josefson sade, samma effekt som en ny löneskatt. Det vidimerade också Erik Wärnberg. När det sedan gäller dessa 7-8 miljarder som försvinner är väl mitt resonemang ganska klart. Det är självfallet att pengarna måste tas någonstans ifrån. Var finns de här stora och hittills oupptäckta tillgångarna som bara ligger och väntar på att utnyttjas? Löntagarna skulle avstå från 3 å 4 26. Det står fullständigt klart. Det skall ske, säger man. Då betyder det naturligtvis att skatteunderlaget för kommuner, landsting och stat minskas med de inkomstavståenden som löntagarna gör. Det innebär att skatten i kommuner, landsting och stat blir motsvarande mindre. Med det höga skattetryck vi har nu försvinner alltså 30 26 i form av minskad landstingsoch kommunalskatt och ungefär 30 26 i form av minskad statsskatt. Återstoden skulle användas för att kompensera löntagarna — eller har jag alldeles missuppfattat det? I så fall tycker jag att socialdemokraterna skall klart säga ut: Vi skall införa en skattelättnad, men den skall betalas genom att alla löntagare och egenföretagare runt om i Sverige skall avstå från 3 å 4 96 av annars möjliga löneökningar. Då går det ihop. Men då kommer vi ändå till den fråga jag ställde: Hur skall vi utforma skatteförslaget så att det får en profil som tyder på socialt ansvar och så att det samtidigt leder till arbetsvänliga skatter? Det har vi inte fått se något prov på. Den tabell som jag visade på bildskärmen var beräknad helt på grundval av socialdemokraternas eget förslag, dvs. med en proms på 3 96 — jag kunde naturligtvis också ha räknat med en proms på 4 26 — och med nuvarande marginalskatt. Det var en mycket enkel uppställning, och jag tror inte att det erbjuder Erik Wärnberg någon som helst svårighet att kontrollera dess riktighet. Problemet är att vi så länge har accepterat socialdemokraternas påstående att en moms slår hårdast mot de små inkomsttagarna medan arbetsgivaravgifter skulle ha en rättvisare fördelningspolitisk effekt. Så är det dess värre inte. Vore det så, kunde man kanske på allvar diskutera sådana skatter, i synnerhet om de dessutom skulle visa sig ha en arbetsvänligare effekt.

Herr talman! De tre senaste talarna har varit helt koncentrerade till den väckta frågan om en produktionsfaktorsskatt. Vi kan räkna med att regeringen i morgon tillsätter den aviserade utredningen om produktionsfaktorsbeskattning. Jag tror därför att man i de senaste inläggen har varit litet väl tidigt ute i detta avseende. Jag kommer att ta mig friheten att något vidga den skattepolitiska delen av finansdebatten. Jag har anledning att förmoda att denna debatts skattepolitiska del även fortsättningsvis kommer att få en sådan bredare inriktning, eftersom Gunnar Sträng strax skall tala och jag förutsätter att också han kommer att utförligt beröra dessa frågor. I vårt samhälle finns det något som länge gjort mig särskilt bekymrad. Det är att så många politiker så länge visat sig oförmögna att vara tillräckligt oroliga för konsekvenserna av att vårt skattesystem har kapsejsat — det har det nämligen gjort. Under senare tid har mina bekymmer över denna bristande oro något minskat. Fler och fler i denna församling har börjat förstå lägets allvar. Man har tvingats bevittna skadorna av den oundvikliga kollisionen mellan den progressiva skatteskalan och inflationen. Skadorna för både samhälle och enskilda har blivit förödande. Både skatteskalan och inflationen har påverkats i negativ riktning av den kollisionen. Inflationen föll i galopp efter kollisionen med skatteskalan, som i sin tur började irra omkring utan att kunna ta vara på sig själv. Herr talman! Sådana upplevelser brukar leda till panikartade åtgärder. Så måste man också förklara en del skattepolitiska händelser under senare tid. Jag tänker närmast på det sätt som socialdemokraterna presenterat produktionsfaktorsskatten på under senare tid. Presentationen har mycket av panikens oförsiktighet över sig. Det enda vi egentligen vet om produktionsfaktorsbeskattningen är att vi egentligen inte vet något särskilt om den. Jag tror dock att det finns en och annan pärla att fiska upp i det grumliga vatten där idén om en produktionsfaktorsskatt har kommit till. Låt oss ta reda på hur det verkligen förhåller sig, så kan vi kanske gemensamt fånga upp pärlorna i det här alternativet! Låt oss alltså avvakta den utredning som Ingemar Mundebo såvitt jag förstår i morgon kommer att tillsätta! Socialdemokraterna borde vara tillräckligt erfarna — jag trodde att Gunnar Sträng fortfarande var en garanti för det — för att inte lockas till trollkonster av det slag som vi under senare tid fått bevittna. Hur skulle det vara möjligt att från nästa årsskifte praktisera ett skattesystem, som varken vi i vårt land eller någon annan vet någonting säkert om? Sådana illusionsnummer hör inte hemma i en ansvarsmedveten församling som denna. Som jag nyss sade är jag angelägen om att stryka under att det här måhända finns en hel del att ta vara på. Till den saken får vi återkomma då vi utrett frågan och säkrare vet vad vi talar om. Det är bra att även socialdemokraterna har börjat förstå det allvarliga läge som de själva har försatt vårt land i när det gäller skattesystemet. Min oro minskar i takt med att socialdemokraterna får ökad sjukdomsinsikt. Det är bra. Men det är inte bra att de lockas till illusionsnummer av ett ansvarslöst slag, som vi trodde hör hemma på ett helt annat ställe i den politiska geografin. Det tog lång tid att förstöra det svenska skattesystemet. Men det gick till slut. Det kommer att ta ännu längre tid, mycket längre tid, att reparera det, om det över huvud taget går inom ramen för den ordning på vilken vi byggt upp vårt skattesystem. Reparationsarbetet har dock börjat, det vill jag ha sagt. Jag menar att vi kan tacka det fattade beslutet om inflationsskyddet av skatteskalan för detta. Det är bara det att detta skydd borde ha kommit långt tidigare. En progressiv skatteskala och inflation går inte ihop. Det är en självklarhet men den måste ändå förklaras. Inflationen rubbar varje år den ursprungligen avsedda verkliga innebörden av en i riksdagen beslutad skatteskala. Varje inkomsttagare skjutsas av inflationen upp till en högre skatteprocent än vad riksdagen har menat. Inflationen skapar en skattehöjningsautomatik. Därmed rubbas också den samhällsekonomiska grundvalen. Löntagarna vet inte var de skattemässigt sett står inför kommande år. Avtalsrörelsen får inte den fasta grund som det samhällsekonomiska ansvaret kräver. Skattehöjningsautomatiken blir naturligtvis också ”gefundenes Fressen” för en finansminister som inte gillar att motivera sitt ökande behov av pengar. Sådana finansministrar är inte bra, om man vill ha god hushållning med skattebetalarnas pengar. Och det vill man. Åtminstone vi. Men nu är det alltså annorlunda. Skatteskalan skyddas mot inflationens skadeverkningar. De inflationsautomatiska skattehöjningarna uteblir. Någon skattesänkning är det ju inte fråga om. Det får man ofta höra i sådana här debatter, men det är inte sant. Det är ju fråga om en utebliven skattehöjning. Samtidigt säger man att den skattesänkning som inte är en skattesänkning utan en utebliven skattehöjning är orättvis, därför att den påstås gynna högre inkomsttagare och missgynna lägre inkomsttagare. Det påståendet blir ännu mera osant, eftersom det utgår från en osanning som förvärras. En utebliven skattehöjning kan rimligen inte bli en orättvis skattesänkning. Det är för det politiska arbetets anseende beklagligt när debatten urartar på det sättet. Detta, herr talman, med den inflationsskyddade skatteskalan är en, menar jag, för den framtida samhällsekonomin avgörande skattepolitisk händelse. Den inflationsskyddade skatteskalan är dock bara början på arbetet att reparera det förstörda skattesystemet. Nästa steg blir att komma till rätta med marginalskatteproblemet. Om detta skulle jag, herr talman, vilja säga: Som vi nu har det med marginalskatten kan vi naturligtvis inte ha det i fortsättningen. Skatteprocenten i vanliga inkomstlägen har blivit orimligt hög. Arbetsmotivationen minskar. Det kostar inte så mycket att arbeta deltid i stället för heltid. Det lönar sig inte tillräckligt att flytta till ett mer välbetalt jobb på annat håll. Det jobb som erbjuds efter vidareutbildning ger inte mycket mer i plånboken. Ja, det finns flera exempel på marginalskattens skadeverkningar. Vi har fått en skattetrötthet som skapat en arbetströtthet, som i sin tur i det långa loppet naturligtvis ger oss problem med produktiviteten. Marginalskatten har utvecklats till en välståndsrisk. Målsättningen bör vara att marginalskattesatsen i de vanliga inkomstlägena är 50 96. För sin ökade eller förbättrade arbetsinsats skulle man alltså få behålla hälften. Då skulle många av de nu resignerade börja tycka att det återigen skulle löna sig att arbeta. Men hur skall vi kunna uppnå det målet? Det stora problemet sägs vara att en rejäl marginalskattesänkning kostar så mycket pengar. På kort sikt är det naturligtvis riktigt att en sänkning av marginalskatten kostar pengar genom det statliga inkomstbortfallet. Men gäller det också på lång sikt? Det är inte alldeles säkert. Mycket talar för att det kan vara tvärtom. Meningen med marginalskattesänkningen på sikt är ju att locka fram en större och bättre arbetsinsats. Det ger en större lönesumma att beskatta. Då kan en lägre skattesats ge större statliga inkomster än en högre skattesats på en mindre summa. Med det här har jag, herr talman, bara velat antyda något om marginalskatteproblemen och vad som bör beaktas då vi snart går att ta itu med detta för samhällsekonomin ytterst allvarliga problem. Jag har nu, herr talman, berört dels inflationsskyddet av skatteskalan, dels marginalskattefrågan. Jag skall när jag nu tar upp den tredje punkten i arbetet med att reparera det svenska skattesystemet närma mig ett mycket allvarligt problem, nämligen frågan om kommunalskatten. Det problemet håller på att växa. Reparationsarbetet på kommunalskatten kan och måste angripas från flera håll. Låt mig börja med förhållandet mellan marginalskatten och kommunalskattehöjningarna. Det är först under senare år som detta förhållande börjat uppmärksammas på allvar i den allmänna debatten. Vi kan illustrera detta med kommunalskattesatsen det första och det sista året av det snart tilländalupna 1970-talet. År 1970 var den genomsnittliga kommunala skattesatsen 21 96. År 1979 —i år — är skattesatsen genomsnittligt 29 926. Det betyder också att marginalskatten under 1970-talet har stigit med åtta procentenheter i alla inkomstskikt. I genomsnittskommunen är alltså marginalskattesatsen 58 26 plus dessa 29 96, alltså 87 26. Utan kommunalskattehöjningar under 1970-talet — observera att den stora kommunala skatteexplosionen kom tidigare! — hade marginalskatten som högst varit 79 2. Detta vill jag säga som bakgrund till de av regeringen aviserade marginalskattetaken på 80 resp. 85 26. Det kan också sägas mot bakgrunden av att de 29 procenten förväntas, enligt många beräkningar, öka till 35 26 bara om några få år, om ingen ändring sker, med en motsvarande höjning av marginalskatten. Men en ändring måste till, och det mycket snart. Det måste nu, herr talman, vara sista gången som en regering gör ett försök att komma till rätta med den kommunla utgiftsexpansionen genom frivilliga överenskommelser med kommunerna. Erfarenheterna visar klart att sådana överenskommelser bara illustrerar sagan om den naiva oskuldens seger över den ekonomiska verkligheten. Det är min lika personliga som välgrundade övertygelse. Därför menar jag att någon form av samordning av den statliga och den kommunala beskattningen blir nödvändig. Ett sätt att förstå detta är att studera siffror som vi känner väl till men som vi behöver bli påminda om, nämligen de statliga och kommunala skatternas och avgifternas andel av bruttonationalprodukten, som ju dramatiskt har ökat sedan mitten av 1960 talet. Får jag påminna om några siffror, som har nämnts här tidigare från denna talarstol, bl.a. av Ingemar Mundebo. År 1965 gick 36 26 av bruttonationalprodukten till statliga och kommunala skatter och avgifter. Fem år senare — 1970 — var siffran fem procentenheter högre, nämligen 41 96, och ytterligare fem år senare — 1975 — var den ytterligare fem procentenheter högre, nämligen 46 96. Ett år därefter — 1976 — hade siffran stigit med fem procentenheter till 51 26 och år 1977 var siffran omkring 53 96. Denna utveckling kan förklaras främst av den kommunala utgiftsexpansionen. Av den offentliga sektorns utgifter används i dag två tredjedelar för kommunala angelägenheter. För denna verksamhet har kommunerna en i princip fri beskattningsrätt. Detta förhållande kan knappast få fortsätta. Samhällsarbetet måste utgå från en totalsyn på statens, landstingens och kommunernas ekonomi och skatter. Skatterna spelar en stor roll i konjunkturoch stabiliseringspolitiken. Inkomstfördelningen mellan olika grupper i samhället sker med hjälp av skatterna. Skattepolitiken är avgörande för fördelningen av samhällets resurser på längre sikt mellan privat och offentlig sektor. Olika nivåer på kommunalskatterna ger olika marginaleffekter på den totala inkomstskatten. På alla dessa områden påverkas utvecklingen av kommunalskatten. Det visar att riksdag och regering för att kunna besluta i viktiga samhällsekonomiska frågor också måste ha den kommunala beskattningen under kontroll. Då inställer sig frågan om värdet av en helhetssyn på statens och kommunernas ekonomi och skatter jämfört med beskattningsrättens värde för den kommunala självstyrelsen. Avgörande för denna fråga är om fördelningen av enhetsskatten till landsting och kommuner utformas som en total ram för samtliga kommunala aktiviteter eller om fördelningen också skall innefatta styrning mellan olika kommunala ändamål. Jag menar att för den kommunala självstyrelsens skull är det i ett sådant system nödvändigt att fördelningen av skattemedlen sker i form av en totalram. Det skulle i så fall betyda att den statliga styrningen för olika kommunala ändamål skulle komma att väsentligt minska i förhållande till vad som gäller i dag. Enligt vissa undersökningar är nämligen den kommunala verksamheten i dag till hela två tredjedelar i större eller mindre utsträckning styrd av staten. Detta är en ytterst allvarlig begränsning av den kommunala självstyrelsen. Frågan är om inte dessa tvångsförhållanden för kommunerna är mer besvärande för den kommunala självstyrelsen än borttagandet av beskattningsrätten skulle vara. Men innan dessa personliga synpunkter förankrats i den politiska verklig heten måste vi dock när det gäller kommunalskatten — på samma sätt som regeringen i sin aviserade skatteproposition — ta oss an ett alldeles särskilt kommunalt skatteproblem. Det handlar om den kommunala skatteutjämningen, eller vad jag skulle vilja kalla något av den glömda solidariteten i vårt land. Ibland verkar det på mig som om det problemet inte är tillräckligt uppmärksammat. Får jag ge en liten illustration som kanske kan hjälpa till att öka uppmärksamheten. Vi kan tänka oss två inkomsttagare som vardera skattar för 70 000 kr. De bor på var sin sida om en kommungräns. Skillnaden i kommunal utdebitering säger vi är 2 kr. per skattekrona. Det är inte särskilt uppseendeväckande, snarare tvärtom. Det är ganska vanligt. Låt oss anta att han som bor i kommunen med den större kommunalskatten säger sig vilja ha lika mycket i plånboken som han i kommunen med två kronor lägre kommunalskatt. Vad måste han då göra? Två kronor eller, rättare sagt, 2 26 på 70000 kr. är 1400 kr. Det är nettoskillnaden mellan de två. Hur mycket måste man tjäna för att få ihop 1400 kr. i det inkomstläget? Med den marginalskatt vi nu har måste den här inkomsttagaren tjäna ihop 4 200 kr. brutto för att få behålla de 1 400 kronorna. För att få ihop en lön på 4 200 kr. måste den som bor i kommunen med den 2 kr. högre kommunalskatten jobba 3 veckor av semestern. Jag frågar: Är det ett rättvist skattesystem när två jämställda inkomsttagare på var sin sida om en kommungräns måste prestera så skilda arbetsinsatser för att bli jämställda i plånboken? Naturligtvis inte. Det här måste rättas till. Det arbetet börjar nu med regeringens skatteproposition. Herr talman! Med det här inlägget har jag velat särskilt peka på de allvarliga skadorna av kollisionen mellan inflationen och den progressiva skatteskalan, den ökade medvetenheten om detta och som följd därav risken för panikartade åtgärder. Men jag har också velat peka på möjligheten att reparera med inflationsskyddade och marginalsänkta skatteskalor och en i flera avseenden balanserad kommunalskatteutveckling. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Skatterna kan användas för en omfördelning mellan olika grupper i samhället. Mönstret för skattepolitiken under en rad år har dock varit ökade skattebördor för de minst bärkraftiga och lättnader för grupper med större bärkraft. Denna tendens har förstärkts under borgerliga partiers regeringsinnehav. Folkpartiregeringen går vidare på samma väg. Statsskattesänkningar och indexreglerade skatteskalor utformas så, att de ger mest till höginkomsttagare och minst eller inget till låginkomsttagare. Skatteomläggningar finansieras genom nya bördor på de minst bärkraftiga. Staten tar in ungefär lika mycket på indirekta skatter som på beskattning av inkomst, förmögenhet och rörelse. Enbart mervärdeskatten svarar för mer än en fjärdedel av statens inkomster. Statens inkomster från juridiska personer, dvs. huvudsakligen aktiebolag, har minskat i betydelse. Mot nära 14 26 1950 utgör de i dag mindre än 3 ?6. Samtliga kapitalskatters andel har under samma tid minskat från 2,7 till 0,6 26. Jämsides med en för den arbetande befolkningen negativ utveckling av de statliga skatterna har kommunalskatterna stigit kraftigt. En fördubbling sedan 1960 och en tredubbling sedan 1950 illustrerar utvecklingen på detta område. Såväl indirekta skatter som kommunalskatter drabbar lågoch medelinkomsttagarna hårdast. De indirekta skatterna fördyrar den livsnödvändiga konsumtionen: maten beskattas, och även prisstegringarna är skatteobjekt. Detta drabbar särskilt hårt alla dem som måste använda hela eller större delen av inkomsten till det nödvändigaste för dagen. Det drabbar pensionärerna, barnfamiljerna och låginkomsttagarna. Kommunalskatten, som tar lika mycket av varje intjänad hundralapp oavsett den totala inkomsten, känns tyngre för låginkomsttagare. Om kapitalisten och hans arbetare bor i samma kommun betalar de lika mycket per hundralapp i kommunalskatt, även om kapitalistens totala inkomster är tio eller tjugo gånger större än arbetarens. Sannolikt bor kapitalisten i en kommun med låg skatt och arbetaren i en med hög skatt — det brukar vara så — och då blir skatteorättvisan ännu mer uppenbar. Det kan skilja 5-6 kr. mellan olika kommuner. På område efter område framträder orättvisorna i skattesystemet. Vissa grupper kan genom avdragssystemets konstruktion sänka sin skatt och minska progressiviteten i skattesystemet. De vanliga löntagarna måste dock motivera varje avdrag, t.o.m. resorna till och från arbetet. Pensionärer med små sidoinkomster får ofta kännbar beskattning. Detta har svenska folket kunna konstatera, när självdeklarationerna nyligen upprättats. Skatteflykt och skattefusk undandrar samhället skatteinkomster i mångmiljardbelopp. Även här är det de bärkraftiga som vältrar över bördor på de minst bärkraftiga. Kryphålen finns inte för vanliga löntagare utan för spekulanter av skilda slag. Jag har velat erinra om dessa drag i skattepolitiken som bakgrund till en diskussion om nödvändiga skattepolitiska åtgärder för att skapa ett rättvisare skattesystem. Det finns en benägenhet hos regeringar och finansministrar av olika kulörer att förtiga dessa ting och att söka leda in missnöjet med skattepolitiken i banor som passar dem själva. Man söker lappa över de mest synliga skavankerna i skattesystemet men avstår från att angripa orättvisorna. Ingemar Mundebo kryper under Gunnar Strängs gamla lapptäcke, och de lappar han själv sytt dit är inte snyggare än företrädarens. Tvärtom! ”Fortsatt reformering av skattesystemet” var rubriken på ett pressmeddelande från budgetdepartementet för någon vecka sedan. Men av allt att döma blir det ganska magert med reformer som gynnar de stora löntagargrupperna. Man fortsätter som hittills. Den skatteprofil folkpartiregeringens förslag har framgår av regeringens egen tabell, som visar att de aktuella förslagen missgynnar stora inkomstgrupper. Medan inkomsttagare med 55 000 i årsinkomst endast får 312 kr. i skattelättnad blir det 1 837 kr. för den som har 110 000 kr., alltså sex gånger mer. Till detta kommer de ogynnsamma effekterna av indexregleringen av skatteskalorna. Kommunalskatterna har nu stigit till 29 kr. och kommer om inga åtgärder vidtas snart att ta en tredjedel av varje intjänad hundralapp. Hur vill då regeringen angripa det problemet? De satsningar på skatteutjämningssystemet som aviseras är otillräckliga för att motivera uppfattningen att en sänkning av kommunalskatten är möjlig. Därför hotar också regeringen med skattetak, men det ger inte kommuner och landsting några pengar att klara av barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg eller andra eftersatta områden. Är regeringen omedveten om det hårda trycket på kommuner och landsting på en rad angelägna områden? Känner man inte till köerna till daghemmen? Känner man inte till att personalsituationen inom sjukvård och åldringsvård är katastrofal på de flesta håll? Känner man inte till de långa väntetiderna för sjukvård och tandvård? Inte ens det aviserade statsbidraget för kommunala bostadstillägg till pensionärerna ger kommunerna något egentligt tillskott, eftersom bidragsprocenten för de statskommunala bostadstilläggen kommer att sänkas. Budgetministern ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. I stället för att angripa orsakerna till de stigande kommunalskatterna och möjliggöra en nödvändig utbyggnad av den kommunala servicen vill folkpartiregeringen strama åt på denna sektor. Man bör hålla i minnet att såväl stigande kommunalskatter som dålig kommunal service framför allt drabbar låginkomsttagarna. Det är kommunalskatten som är den tyngsta av de direkta skatterna. Det har de flesta inkomsttagare kunnat konstatera i deklarationstider. I årets budgetproposition redovisar regeringen siffror som visar att för en inkomsttagare med 60 000 kr. i årsinkomst är kommunalskatten tre gånger så stor som statsskatten. Först vid 126 000 kr. i inkomst blir den statliga inkomstskatten större än den kommunala. Detta visar att det krävs åtgärder mot stigande kommunalskatter. Endast genom ökade statliga insatser kan detta bli möjligt. Jag skall på kammarens bildskärm visa en bild som illustrerar hur kommunalskatternas utveckling inverkat på olika inkomstgrupper. På en genomsnittlig industriarbetarlön 1965 utgjorde kommunalskatten 45 96 av den totala inkomstskatten, dvs. mindre än statsskatten. I dag däremot utgör kommunalskatten 74 926 av den totala inkomstskatten, dvs. avsevärt mer än statsskatten. Om man som höginkomsttagare räknar den som vid de båda tillfällena hade tre gånger så hög inkomst får man följande jämförelsesiffror. För höginkomsttagaren utgjorde 1965 kommunalskatten 36 96 av den totala inkomstskatten. I dag utgör den 44 96. I båda fallen alltså mindre än statsskatten. Detta visar enligt min mening vem som drabbas hårdast av kommunalskattehöjningarna och vem som har intresse av åtgärder som möjliggör sänkta kommunalskatter. Det är de vanliga löntagarna och låginkomsttagarna. Budgetministern eller någon annan som känner sig ansvarig för folkpartiregeringens politik bör besvara frågan: Är det inte angeläget att ge kommunerna resurser så att de kan fullgöra sina uppgifter utan kraftiga skattehöjningar? På sikt blir det f. ö. nödvändigt att genomföra vpk:s krav på en enhetlig progressiv skatt till stat och kommun. Herr talman! Det ter sig något märkligt att det i denna ekonomiska debatt bara är en frågeställning beträffande skatterna som tas upp till avgörande. Men skattepolitiken är en viktig del av den ekonomiska politiken. Den handlar om vilka grupper i samhället som skall svara för inkomsterna till stat och kommun. Den handlar om hur bördorna skall fördelas. Vänsterpartiet kommunisterna har väckt en rad motioner om skattepolitiken, som inte kommer till avgörande i detta sammanhang.

Från vpk menar vi att det är nödvändigt med en genomgripande skattereform. Redan i det skatteprogram vi presenterade före 1976 års val pekade vi på att en ökande andel av nödvändiga statsinkomster bör uttas direkt ur produktionen. Vi skrev bl.a.: ”Vpk kräver ett system av produktionsskatter, beräknade i förhållande till företagens omsättning, råvaruoch energiförbrukning och inte som nu enbart i förhållande till löneutgifterna. Ett sådant skattesystem bör användas också för miljöpolitiska och allmänt näringspolitiska syften. Beskattningen bör differentieras med hänsyn till produktionens nytta.” Debatten har kommit att kretsa kring det socialdemokratiska förslaget om produktionsfaktorsbeskattning, som tidvis presenterats som produktionsskatt och som en nyhet utan att vara någondera. Vi är på flera punkter kritiska till det socialdemokratiska förslaget, som inte alls svarar mot tanken på en beskattning av produktionen. I socialdemokraternas motion sägs bl.a. att skattebasen bör utgöras av lönekostnader samt bruttovinsten efter avskrivningar, socialavgifter och skatt. Detta är en stympning av tanken på produktionsbeskattning. I motionen förutsättes också att kommuner och landsting skall betala samma kostnader för sin anställda arbetskraft som blir fallet inom den egentliga produktionen. Detta avviker från tanken på en beskattning av produktionen och lägger kostnader på kommuner och landsting, som ytterligare förvärrar den ekonomiska situationen. Som i så många sammanhang förutsätter man att löntagarna skall betala omläggningen genom uteblivna lönehöjningar. ”Hur mycket som därefter återstår att förhandla om i avtalsrörelserna och hur detta skall fördelas på löner resp. kapitalinkomster får avgöras mot bakgrund av konjunkturförhållanden och vinstsituation”, heter det i motionen. Egentligen gör sig skatteutskottet skyldigt till en sammanblandning när man klumpar ihop kraven på övergång till produktionsbeskattning och den s.k. produktionsfaktorsskatten. Detta gäller både utskottsmajoriteten och reservanterna. Det är också betecknande att såväl den borgerliga utskottsmajoriteten som de socialdemokratiska reservanterna mindre ägnar sig åt att diskutera möjligheterna att finna ett rättvisare skattesystem och mer åt hur företagen skall kunna hålla sig skadeslösa. I reservationen beskrivs detta på följande sätt: ”De generösa regler i fråga om avskrivning och konsolidering som gäller för beräkning av företagens nettovinster kommer även i fortsättningen att utöva en stimulanseffekt på investeringsbenägenheten.” Vi kan inte godta det resonemang som förs i reservationen. Jag yrkar bifall till motion 310. Om detta yrkande faller kommer vi emellertid att stödja reservationen, eftersom dess yrkande omfattar även vår motion. Denna röstning utgör enbart ett stöd för den linje som uttrycks i motion 310 om övergång till produktionsbeskattning. Målsättningen för skattepolitiken måste enligt vänsterpartiet kommunisternas mening vara minskade skattebördor på lönearbetarna, barnfamiljerna, pensionärerna — ökade skatter för stora förmögenheter, bolagsvinster, spekulationsvinster. Utifrån detta synsätt har vi ställt olika krav, och vi kräver även en genomgripande skattereform med övergång till produktionsbeskattning. Den nuvarande övervältringen av skattebördorna på de mindre bärkraftiga grupperna i samhället måste brytas.

Herr talman! I denna debatt, som nu varat i 6,5 timmar, har naturligtvis det mesta sagts. Dessutom är ju frågeställningarna inte så särdeles nya. Med jämna mellanrum har vi en debatt om den allmänna ekonomiska politiken och skattepolitiken här i kammaren. Jag vill emellertid kommentera båda dessa betänkanden, närmast därför att de spänner över områden som jag har varit och naturligtvis fortfarande är speciellt intresserad av. När jag har lyssnat på dagens debatt har jag kunnat göra den iakttagelsen att de borgerliga talarna har avhållit sig från den löftespolitik som präglade alla inlägg på den tid då de borgerliga var i opposition. Det var ju en löftespolitik utan gränser. Vi har under 1977 och 1978 emellertid upplevt den löftespolitikens definitiva sammanbrott. Borgerligheten gick till val med långtgående utfästelser, som alla är kända av denna församling. Jag behöver knappast upprepa dem. Men det var de generella skattesänkningarna, överflödet på arbeten, en expansion inom det svenska näringslivet och allt det goda som därtill hör. Vid detta laget torde även de mest hängivna borgerliga propagandisterna ha lärt om och — föreställer jag mig — i en känsla av ruelse och ånger betrakta alla de storslagna och konsekvent brutna vallöftena. Det kanske värdefullaste med den borgerliga regeringsperioden är att den halvpart av Sveriges väljare som stöder de borgerliga partierna nu av sina egna har blivit undervisade om tillvarons realiteter, sådana som man inte viftar undan genom att ställa ut mer eller mindre långtgående löften. Utan att längre åberopa detta har jag emellertid inledningsvis velat påminna om det. Enligt den gamla satsen att det blir glädje i himmelen när en syndare sig omvänder och förbättrar skall väl jag vara den förste som uttalar tillfredsställelse över det tillfrisknande som jag tycker mig kunna avläsa i fråga om löften för framtiden och den praktiska politiken. Jag räknar det såsom en förståndsmässig framgång, när centerpartiet från ståndpunkten att alla kärnkraftsanläggningar skall jämnas med marken nu har kommit fram till att vi behöver tio aggregat. Jag räknar det såsom ett tillfrisknande, när herrar Ullsten och Mundebo konstaterar att ytterligare skattesänkningar som dränerar statskassan på pengar måste kompenseras med motsvarande kassaförstärkningar. Med det enorma underskott och den skuldsättning som vi nu arbetar med vore en annan ståndpunkt rätt uppseendeväckande. Undantaget utgör emellertid moderata samlingspartiet, där Gösta Bohman och hans talesman i riksdagen i dag, Staffan Burenstam Linder, har fört en debatt när det gäller skattepolitiken som är, som jag ser det, ganska uppseendeväckande. Det är med valrörelsen i näsborrarna och tydligen i sann Glistrupsanda som moderata samlingspartiet kommer att gå ut och försöka inbilla svenska folket att har man bara, som det heter, kuraget att sänka skatterna, så kommer ett oanat välstånd över nationen. Det uppstår arbetslust och företagaranda, och det kommer att finnas pengar för att realisera egna önskemål, samtidigt som välfärdssamhällets trygghet och det moderna samhällets service gentemot medborgarna obeskuret fortgår. Den mystiska kraft som skall göra dessa oförenliga ståndpunkter till en harmonisk helhet har ännu ingen nation upptäckt, och Gösta Bohman och hans partivänner upptäckte den inte heller, som det har sagts tidigare i dag, under de två åren som de hade möjlighet att hantera Sveriges ekonomi. När herr Bohman tillsammans med sina partivänner nu inte längre behöver hantera politiken under ansvar, återfaller han i den gamla argumenteringen, och det beklagar jag. Detta utslag av valtaktisk opportunism går för långt. Vi tar i dag ut — och det har nog sagts tidigare — 53 96 av bruttonationalprodukten i skatter, mot ca 50 26 år 1976. Herr Bohman brukar försvara det med att han själv är oskyldig och att kommunerna är syndabocken. Den upptäckten har han gjort nu. Den var för honom helt främmande när jag svarade för ekonomin och finanserna, trots att den problemställning han berör var mycket mer markerad då än vad den är nu. Att folkpartiregeringen nu tillämpar priskontroll som ett nödvändigt element i stabiliseringspolitiken och att man lärt sig att sysselsättningspolitiken kräver direkta samhällsingripanden i den heliga privata företagsamheten är jag beredd att ge herr Mundebo och hans kolleger ett erkännande för. På åtskilliga områden gör ni vad ni kan för att leva upp till socialdemokratins synsätt på regerandets förpliktelser. Att ni sedan sköter politiken sämre än socialdemokratin har sin enkla förklaring i de borgerliga partiernas ärftliga belastning, innebärande att samhällets ingripande möjligen motiveras vid vissa tillfällen, men då kommer det tveksamt och gärna i efterhand. Optimist som jag är håller jag inte för otroligt att borgerligheten även på den punkten måhända kan vara framme vid en omställning i tänkandet. En blick på framtiden för det svenska näringslivet, placerat i den fria marknadshushållningen och med påtagliga förändringar i produktionsförutsättningarna när vi skall saluföra våra varor, ställer tvivelsutan kravet på oss att planera. Vi kommer att ställas inför uppgiften att utforma produktionsinriktningen och näringslivets utbyggnad. Kapitalförsörjningen, som här anmäler sig som den avgörande frågan, kan endast åstadkommas i samverkan mellan företag, anställda och samhälle. Det har hänt så mycket under de senaste åren att var och en som ser vad som är på gång måste bryta med de gamla invanda föreställningarna och söka sig fram på nya vägar. Det är naturligtvis, herr talman, ett dystert bokslut som redovisas efter två år av borgerligt styre, och de förhoppningar som knyts till 1979 är väl än så länge i allt väsentligt förhoppningar. Ganska ensamma i den industrialiserade världen har vi gått kräftgång under de båda åren. Vi har, för att tala modernt bokföringsspråk, tvingats redovisa röda siffror på alla viktiga avsnitt. De svenska löntagarna, dvs. nationens konsumenter, tappade 3 ?6 av sin köpkraft på grund av den genom skattehöjningar och dubbla devalveringar så kraftiga inflation som vi upplevde 1977, en inflation som gav oss den genanta ställningen att ligga i toppen på inflationsligan för de industrialiserade nationerna. Detta har bestritts av herr Åsling här i dag. Jag har tagit del av det officiella tryck som föreligger och skall mycket snabbt korrigera herr Åsling. Han gjorde gällande att under den sista tiden då socialdemokratin hade regeringsmakten hade vi den verkligt stora inflationen, och den har numera tonats ned. Jag utgår ifrån att herr Åsling talar omedvetet om hur det hela hänger ihop, för i annat fall talar han mot bättre vetande. Går man tillbaka till 1973, 1974, 1975 och 1976 och gör en internationell jämförelse i fråga om inflationsutvecklingen, så finner man att Sverige alla de åren har legat lägre än vad OECD-siffrorna för Europa innebär. Sverige har legat lägre i inflationsutvecklingen under tre av dessa år men något högre under 1976, om jag gör jämförelsen med OECD totalt — och det är speciellt utvecklingen i Amerika som ger det utslaget. Efter regeringsskiftet, när vi fick en borgerlig regering, var inflationsgraden i den svenska ekonomin 13 ?6 — och några tiondelar därutöver. Under 1977 låg den mellan 8 och 9 2» i OECD länderna. Inflationen ligger, skulle jag tro, för 1978 på 7,5 ?6 i Sverige. I OECD-redovisningen anges en 7-procentig inflation i övriga länder. Jag har, herr talman, velat för ordningens skull och för riksdagens protokoll korrigera herr Åsling på den här punkten, när han nu var så slarvig med sitt inlägg. fortsatte ytterligare under 1978 med ett par procent. Jag tror det var herr Nr 91 Hermansson som också anförde motsvarande siffror. Man kan uttrycka det Onsdagen den mycket enkelt genom att säga att mellan 3 000 och 4 000 kr. i sänkt köpkraft 28 februari 1979 för en medelinkomsttagare är resultatet när vi nu avläser facit av en tvåårig borgerlig regeringspolitik. Finansdebatt Parallellt härmed avläser vi en arbetslöshet som i öppna arbetslöshetstal plus insatserna via AMS på olika avsnitt är högre än någon gång tidigare under hela efterkrigstiden. Det är naturligtvis bra att regeringen genom en energisk arbetsmarknadspolitik försöker avvärja arbetslöshetens elände och dess negativa verkningar för land och folk, framför allt de negativa verkningarna för det uppväxande släktet. Men det hade tvivelsutan varit bättre med en ekonomisk politik som bevarat människornas reguljära sysselsättningar. Vi har haft en enorm ökning av deltidsarbetet. Även härvidlag hade herr Hermansson ett par intressanta uppgifter att lämna kammaren. Den undanflykten att man har lika många och kanske fler människor officiellt redovisade som arbetande än tidigare håller ju inte, när man vet att en miljon människor, fjärdedelen av alla sysselsatta, f. n. arbetar på deltid, och att deltidssysselsättningen ökar i så oroväckande grad. Här skulle man kunna ställa en fråga till herr budgetoch ekonomiministern, som har haft vänligheten att komma in i kammaren under mitt inlägg: Varför ges inget svar om hur regeringen tänker angripa problemet? Är inte sysselsättningen längre ett allvarligt problem? Det måste den ju ändå vara, även för herr Mundebo och för regeringen. Då räcker det inte med den blygsamma målsättningen att man i fortsättningen bevakar utvecklingen och är inställd på att ingripa om arbetslösheten ökar ytterligare. Det för dagen primära och ofrånkomliga kravet är ju att vi minskar en arbetslöshet som är alldeles för stor. En politik som så kraftigt har minskat köpkraften i det svenska folkhushållet leder ovedersägligen till en oacceptabel arbetslöshet; vi bevittnar det nu. En ekonomisk politik som efter en mycket måttlig lönerörelse släppt loss en inflation på 20 26 på två år får dessa verkningar. Läget har också lett till en resignation och en hopplöshet inom svensk industri och svenskt näringsliv som tar sig uttryck i en 30-procentig investeringsnedgång på två år. En tredjedel av företagens investeringsaktivitet har försvunnit. Jag ser det som den mest oroande faktorn i den borgerliga regeringens alla misslyckanden. Det är onekligen på det sättet att genom utbyggda industriella anläggningar, genom nyanskaffning av maskiner och genom bättre produktionsredskap skall vi grundlägga möjligheten att reda upp våra problem och gå vidare för framtiden, och det är den förutsättningen som vi i dag efterlyser, som vi i dag saknar. Jag har visserligen lagt märke till att folkpartiregeringen i sin finansplan för 1979 talar om en investeringsökning på 3 96 för svensk industri. Den brutala verkligheten är således den att vi under 1979 skulle ligga 27 96 lägre i det produktiva livets investeringsvolym än vi gjorde 1976 vid regeringsskiftet. Slår det in så är den uppgången knappast värd att notera. Den omständigheten att vi i handeln med omvärlden nu är i en hygglig balans har inte sin förklaring i några exceptionella framgångar på export 9” marknaden. Jag kan nämna ett undantag, och det blir för skogsindustrins förädlade produkter, där efter ett bottenläge i fråga om lagertillgångarna bland våra kunder i Europa dessa nu är i färd med att på sedvanligt sätt bygga upp sina lager igen. Följaktligen framstår exportsiffrorna från vår skogsindustri som goda, men här har vi de ständigt återkommande reguljära svängningarna i efterfrågan och i avsättning. När efterfrågan stiger höjer man priserna bland de svenska exportörerna. Från ett bottenläge på 310 dollar per ton massa —- jag erkänner att det var lågt — har man i tre fyra olika repriser nu kommit upp till 410 dollar per ton blekt massa. Man är tillbaka där man var under det exklusiva högkonjunkturåret 1974 när det gäller den här specifika varan. Och man talar nu om att inom några månader fortsätta ytterligare med en prishöjning uppåt. En slik hantering av prisbildningen för med sig det naturliga resultatet att köparländerna snabbt bygger upp sin lagerhållning innan priserna stiger ännu mera, och när man har nått sitt maximum har vi på nytt den baksida och den stagnation som periodvis slår hårt och med besvärande verkningar. Att vi dessutom just nu kan avsätta vår massa och vårt papper på den europeiska marknaden har sin förklaring i att den amerikanska högkonjunkturen har tagit hand om vad både USA:s och Canadas produktionsresurser på området tillåter. Vi vågar emellertid inte satsa på att konjunkturen i Amerika håller så särdeles länge till. Med den inflation däröver i tvåsiffriga tal och ett enormt underskott i utrikeshandeln som den stora nationen håller sig med, så behöver man inte vara en olyckskorp om man spår att administrationen kommer att tvingas att ta till ganska radikala åtgärder för att åstadkomma dämpning av både konjunktur och efterfrågan. Förklaringen till att vi för vår del redovisar en förbättrad situation i utrikeshandeln har hittills varit den hårt nedpressade importen — en naturlig följd av vad man brukar kalla svångsremspolitiken, och det finns skäl att kalla den för det. Men om den politiken leder till den största arbetslösheten, ett bottenläge för industrins investeringar och en allmän tillbakagång, då är priset för högt. Kan vi utnyttja vår egen produktionskapacitet, kan vi återställa tron på framtiden inom det svenska näringslivet och kan vi skapa avsättning och efterfrågan genom att bl.a. återställa svenska folkets köpkraft så har vi större möjligheter att komma till rätta med balansproblemet också kontra omvärlden. 1978 låg, så långt vi statistiskt kan redovisa läget, industriproduktionen i landet 1,5 96 lägre än 1977, även om vi hade en uppgång i slutet av året. 1977 låg industriproduktionen 3 96 lägre än 1976. Omsättningen i detaljhandeln låg under fjolåret 1,5 96 lägre än 1977, då det i sin tur redovisades siffror som låg lägre än 1976. Den förda politiken har således präglats av den stora arbetslösheten, av krampaktiga försök att rädda situationen med pengar till arbetsmarknadsverket — f.n. lär ju detta kosta 1 miljard i månaden. Man har prövat skattesänkningar och återbäring av 8 miljarder till företagsamheten —det sista är så mycket mer anmärkningsvärt som dessa pengar i grunden är de löneanställdas pengar genom att den tidigare arbetsgivaravgiften på 4 96 på samma sätt som ATP-avgifter och socialavgifter har gått i avräkning på det förhandlingsutrymme varur arbetarparten skulle ta sina lönehöjningar. Man har gjort allt detta i förhoppningen och med den officiella motiveringen att få fart på industrins produktion, att få fart på industrins investeringar. Svaret har hitintills varit nej. Under den ekonomiska debatten den 15 december i fjol påtalade jag att företagsamheten i dag inte saknar pengar för erforderlig investeringsaktivitet. I den socialdemokratiska reservationen till utskottets betänkande redovisas att näringslivets finansiella sparande förbättrats med nära 30 miljarder mellan åren 1977 och 1979 och att det nu ligger på en högre nivå än vad som är fallet i en rad andra industriländer. Industriföretag med mer än 200 anställda redovisar i den officiella statistiken en finansiell likviditet på 19,5 miljarder. Summan är från slutet av 1978. 8 av dessa 19,5 miljarder har man fått från regeringen. Även om utgångsläget 1977 i fråga om industrins likviditet var lågt, är man nu väl uppe i den likviditet man hade under de mycket tillfredsställande åren 1974 och 1975. Det var de år när svensk industri präglades av en stark investeringsaktivitet, det var under den socialdemokratiska regeringens tid. Det synes som om företagen då hade en tro på framtiden, en tro som de tydligen i stor utsträckning har tappat i dag. Finansiellt föreligger således inget hinder för att industrin på nytt skall investera. En årskvot av industriell investeringsaktivitet presenteras i försörjningsbalansen för 1977 som en summa på mellan 14 och 15 miljarder. Sedan dess har den kvoten reducerats, men eftersom industrins likviditet i slutet av 1978 redovisas till närmare 20 miljarder, är det ju inte pengar som fattas för en utökad industriell investeringsaktivitet. Det är fortfarande den erforderliga efterfrågan och köpkraften hos folket som saknas. Vi märker detta i nedgången i försäljningen av kapitalvaror, och vi märker det framför allt i den ytterst otillfredsställande aktiviteten inom den svenska bostadsproduktionen. Restriktionen i avseende på bostadsbyggandets omfattning ligger i att människor med dagens köpkraft inte orkar med att betala hyrorna i den nuvarande bostadsproduktionen. Vi löser inte det problemet med saneringslån till de förvaltande företagen. Det som förhoppningsvis kan sätta fart på denna viktiga nyckelindustri är en repetition av vad vi prövade 1950, dvs. ett tioårigt ränteoch amorteringsfritt lån som klipper av toppkostnaden i bostadsproduktionen och vars återbetalning får omprövas längre fram i tiden, då vi förhoppningsvis kan återställa det svenska folkets köpkraft till erforderlig nivå. Man kan genom en sådan åtgärd få korrespondens mellan köpkraft och hyresläge och därmed få i gång den bostadsproduktion som den sittande regeringen försöker få i gång men inte lyckas med. Vi behöver en av staten ledd investeringsexpansion med den stimulans som erfordras både i fråga om bostadsproduktion och i fråga om industriproduktion.

Jag har lagt märke till att man söker en argumentsmässig tillflyktsort genom att tala om att den offentliga konsoliderade sektorn skulle rädda det hela. Man för, enligt min mening, ett till ytterlighet teoretiskt och sofistikerat resonemang av ungefär följande innehåll. Man säger att vi ju har ett sparande via AP-fonderna på ca 15 miljarder. Detta bör ju enligt författarna gå i avräkning på budgetens underskott. I själva verket kan budgetunderskottet, säger finansutskottets borgerliga majoritet med vissa krumbukter, stanna vid 25 miljarder i stället för som angivits 45 miljarder. Jag betraktar detta resonemang som en exercis utan verklighetsunderlag. AP-fondernas 15 miljarder använder vi för att finansiera bostadsbyggandets inteckningslån, för en långsiktig reversutlåning till kommunerna och för köp av industrins obligationer. Det är aktiviteter som vi självfallet inte kan sluta med. Vi måste ju fortsätta med detta, t.o.m. i ökad omfattning. Det kommande bostadsbyggandet måste finansieras. Någon måste köpa industrins obligationer, någon måste låna kommunerna pengar långsiktigt. Även om kommunerna f. n. kan säga att de som kollektiv redovisar ett överskott, är det åtskilliga kommuner som behöver låna pengar långsiktigt. Roar man sig med att teoretiskt reducera budgetunderskottet med AP fondernas 15 miljarder men inte anser sig kunna sluta med den verksamhet som AP-fonderna finansierar, är man ju tillbaka i utgångsläget. Underskottet i budgeten är i realiteten lika uppseendeväckande som innan man förde in AP-fonderna i debatten och förvirrade begreppen. Budgetunderskottet är och förblir 45 miljarder, och dessa pengar skall skaffas fram. Att ett budgetunderskott på 45 miljarder inte kan klaras på svensk kapitalmarknad är också ett ovedersägligt faktum. Vårt hushållssparande, vårt institutionella sparande och vårt skattesparande räcker inte till för detta. Då leder en slik budgetpolitik till att vi får anlita andra nationers sparande via utlandsupplåning eller klara oss genom sedelpressarna i Tumba med vad detta innebär i fråga om riskabel inflationsfinansiering. Den ofrånkomliga slutsatsen, om man skall se på politiken med ansvar för framtiden, är följaktligen att vi snabbt och successivt måste bringa ned det väldiga statliga underskottet. Allt teoretiserande om att det är likgiltigt att se på budgetens balans och att det avgörande är den samhällsekonomiska balansen är att slå blå dunster i ögonen på både sig själv och omgivningen. Man kan kosta på sig slikt tal, om man sitter i den avskilda värld — jag vill inte gärna placera Ingemar Mundebo där, men det finns andra som sitter där — i vilken dessa förespråkare i regel hör hemma. För oss som skall hantera politiken i praktiken är det visserligen lätt att släppa fram väldiga budgetunderskott med åberopande av att samhällsekonomin kräver det, men alla är medvetna om vilka enorma svårigheter det möter, då man i en av för stor likviditet inflationshotad ekonomi på nytt skall återställa ordningen. Detta kan endast ske, för att tala klarspråk, genom brutala och hårda indragningar i form av skattehöjningar, dyrare pengar och räntestegringar. Det är här man möter de praktiska svårigheterna, som politikerna ställs inför men som de här teoretiska rådgivarna är befriade ifrån. Budgetunderskottet, med den omfattning det nu har och den väldiga likvidiseringen av bankerna som en följd av detta budgetunderskott, är en fara för framtiden. Regeringens krafter borde inriktas på att snarast möjligt ta ned det. Det kan bli en lång och besvärlig process, men det är nödvändigt att påbörja den om inte konsekvenserna skall bli omöjliga. Det är nödvändigt, framför allt om regeringens konjunkturprognos slår in. Nu skall också, enligt regeringen, läget bli bättre, konjunkturerna gå upp, tillväxten i vår ekonomi bli hög — högre än någonsin tidigare under efterkrigstiden — och inflationen låg. Industriinvesteringarna skall som sagt gå upp, även om prognosen därvidlag är mycket blygsam; de skall bara ligga 27 96 lägre än de gjorde före det borgerliga regeringsinträdet i kanslihuset. Vår export skall vidare öka snabbare än världshandeln. Men jag tror att det är klokt om man i fortsättningen sätter vissa frågetecken vid alla optimistika prognoser. Det är klokt att vara rätt tveksam. En viss uppgång bör vi kunna räkna med, men överdriv den inte. En varning är här befogad. Dagligen avläser vi krisfenomen i tidigare framgångsrika branscher. TV och radiobranschens expansion har tydligen haft sin bästa tid. En nedpressad köpkraft, som inte ger bostadsproduktionen den rätta farten, är fortfarande en realitet. Malmen, stålet, stora delar av verkstadsindustrin, tekoindustrin och varven är fortsättningsvis områden där försiktigheten bjuder oss att stämma ner de optimistiska tongångarna. Vi får betrakta de glada trumpetstötarna för 1979 mer som avpassade till den valrörelse vi går till mötes än som ett uttryck för en bedömning av hur framtiden egentligen ter sig. Logiken bjuder att man - om regeringen skulle få rätt — tämligen omgående presenterar de åtstramningsåtgärder som en sådan utveckling kräver. Vi har under de senaste veckorna mottagit budgetminister Mundebos pressmeddelande om hur han tänkt sig att den kommande skattereformen skall se ut. I den mån den representerar ett steg mot kommunal skatteutjämning har han goda utsikter att få accept från mitt parti på sitt förslag. Men vi skall komma ihåg att hans förslag inte innebär någon som helst garanti för sänkt kommunalskatt för medborgarna. Då de fattigaste kommunerna i allmänhet har den sämsta kommunala servicen till sina medborgare tror jag att det är klokt att räkna med att en förbättrad kommunal skatteujämning i första hand tar sig uttryck i en strävan att åstadkomma en bättre kommunal service — och i bästa fall får den verkan att kommunala skattehöjningar i framtiden i viss mån kan undvikas. Vill man sänka kommunalskatten för medborgarna, vilket ur alla synunkter är den viktigaste skattesänkningen, får man tillgripa andra vägar än budgetministern hade tänkt sig. Vi socialdemokrater har anvisat dessa andra vägar och kommer att vidhålla dem när vi kommer fram till den diskussion om skatteskalorna för 1980 som väntar om någon månad. Vad jag nu säger, herr talman, kan uppfattas som en enkel skattepedagogik Nr 91 — kanske i enklaste laget. Men jag tar ändå kammarens tid i anspråk för att Onsdagen den säga det, eftersom man aldrig kan vara tillräcklig utförlig ens i enkla ting. 28 februari 1979 De 2 750 miljoner som regeringen vill satsa på marginalskattesänkningar betyder att marginalskattesänkningen betraktas som det viktigaste ingreppet Finansdebatt på skattepolitikens område. Det går före en sänkning av kommunalskatten — den kommunala skatt medborgarna betalar. Jag har många gånger understrukit att det viktigaste för den enskilde medborgaren naturligtvis är vad han betalar i skatt på sin årsinkomst. Om jag läser innantill i skatteutskottets betänkande av den 7 december 1978 finner jag att en skattebetalare med en årsinkomst på 60 000 under 1979 — innevarande år — har en total skatt på 21154 kr. vid en kommunal utdebitering av 29 kr. 90 96 av nationens skattebetalare deklarerar inkomster på maximalt 60 000 kr. I detta inkomstläge betalar man således en tredjedel eller ca 35 96 av årsinkomsten i skatt till stat och kommun. Den omständigheten att skatten på den sista tusenlappen i det här inkomstläget beskattas till 60 96 får ju inte förändra den avgörande slutsatsen att skatten i detta skikt håller sig på ungefär en tredjedel av inkomsten. När jag säger att 90 96 av våra skattebetalare har maximalt 60 000 kr. om året i inkomst betyder det, att stor delar av dem har en mindre årsinkomst. Det är många som har 50 000, 45 000 eller 40 000 i årsinkomst. Raderav ATP pensionärer och folkpensionärer ligger ännu lägre - även ATP-pensionärerna betalar ju skatt. I dessa lägen är skatten inte en tredjedel utan kan utgöra en fjärdedel eller en femtedel av årsinkomsten. Så ser det alltså i själva verket ut. De kvarvarande, för vilka marginalskatten är det verkliga problemet, är alltså 10 96 av skattebetalarna i Sverige. Mot bakgrund av denna enkla redovisning menar jag, att det är ganska orimligt att, som herr Burenstam Linder gör, börja resonera om det asociala skattetryck som vi har och om de skyhöga skatter som vi har i dag. Genom en intensiv propaganda om marginalskattens tyngd har skatten på den sista tusenlappen nu blivit viktigare än skatten på den totala årsinkomsten, i varje fall i den offentliga debatten. Det kan delvis förklaras av att de 10 96 som förtjänar mer än 60 000 kr. om året och de som förträder deras uppfattning är mera energiska, talföra och skrivkunniga än vad gäller de 90 96 som tjänar mindre än 60 000 kr. per år. Följaktligen har de förra också på ett ganska oproportionerligt sätt fått sina uppfattningar att prägla hela skattedebatten. Att regeringen känner starkast för de 10 96 av befolkningen som har höga inkomster redovisas i det Mundeboska pressmeddelandet. Jag är kanske inte så överraskad över det. I ett visst avseende vill jag dock anmäla en liten överraskning — jag trodde att man i folkpartiet kände litet mera för de stora befolkningsgrupper som har låga löner men är pressade av skatterna. Jag har med det anförda inte sagt, att marginalskatteuttaget skall nonchaleras eller att det inte behöver justeras. Det har jag och mitt parti också konstaterat. Men jag kan inte se att ett skatteförslag som är så konstruerat att 104 den som tjänar 100 000 kr. skall ha åtta gånger större skattesänkning än den som tjänar 50 000 kr. representerar en skattesänkning som präglas av social rättvisa. Samma orimliga verkningar får man när man indexreglerar statsskatten och låter konsumentprisindex utveckling vara avgörande för skattesänkningens omfattning. Detta är att se helt bort från hur vederbörande medborgare har möjlighet att bära prisstegringarna. Det finns en annan väg att gå fram, och det skulle ha hedrat folkpartiregeringen, om den hade beträtt den.

Jag har tidigare redovisat var svenska folket hör hemma inkomstmässigt. Också folkpensionärer och ATP-pensionärer börjar konfronteras med skatteproblemen, våra arbetare i låglöneyrkena likaså. En skattereform, som inte garanterar dessa kategorier en erforderlig lättnad, är enligt min mening en ofullständig och orättvis skattereform. Den marginalskattejustering som kan motiveras skall anpassas med hänsyn till det primära kravet att skattelättnaden skall sättas in där den bäst behövs. Jag föreställer mig att denna riksdag på ett ganska avgörande sätt kommer att göra om folkpartiregeringens skatteförslag, om det nu kommer att se ut som det har annonserats i det pressmeddelande som har avlämnats. Jag är också livligt övertygad om att folkpartiregeringen kommer att ta riksdagens underkännande av dess skattepolitik med samma stillsamma underkastelse som vi har bevittnat vid andra förslag från regeringens sida som riksdagen ogenerat har gjort om. Som expedit av riksdagens beslut vill jag inte klaga på regeringen Ullsten, men det är litet ovanligt att ett politiskt parti etablerar sig som expeditionsregering. Att vi har fått denna första statsmaktens underordnade funktion i vårt parlamentariska liv har två förklaringsgrunder. Dels står det bakom det lilla partiet en dominant dagspress, som finner expeditionsfunktionen.i den sittande regeringen acceptabel. Dels är det folkpartiregeringens egen bestämda avsikt att till varje pris hålla sig kvar och hålla god min, trots de näsknäppar och örfilar som riksdagen delar ut. I det senare avseendet förtjänar både statsministern och budgetministern ett erkännande för stor stryktålighet — de bär bakläxorna som om de tillhörde ämbetets vardag. Jag vill, herr talman, sluta med både förhoppningen och förvissningen om att regeringens skatteförslag, innan det har passerat detta hus, har gjorts om i en mera socialt rättvisande riktning. Jag vill vidare som en personlig uppfattning uttala att det vore önskvärt att få närmare besked om hur inkomstminskningen skall täckas, eftersom den sittande regeringen inte har haft nog kurage att tala om hur den skall täcka halva inkomstminskningen för statskassan med anledning av reformen, utan bara har avgivit några till intet förpliktande anvisningar. En kommande regerings första och mest påfrestande uppgift blir att ta itu med saneringen av de under den borgerliga regeringsperioden nedkörda och förstörda statsfinanserna. Det behövs då någonting utöver en knapp täckning av skattereformens kostnader. Vägen över en beskattning av produktionen, som i dag har diskuterats mycket utförligt, torde i praktiken vara den enda möjliga för detta. Därtill behövs inga årslånga utredningar utan närmast ett politiskt beslutskurage. För en gångs skull kan jag vara ense med Nils Åsling. Hur skall det felande beloppet uttagas, frågade herr Åsling. Något tänkande därom måste rimligtvis pågå i kanslihuset, och det vore önskvärt att få höra herr budgetoch ekonomiministerns intentioner på den punkten. Jag vill, herr talman, ytterligare göra några korta kommentarer med anledning av en del av dagens inlägg. Vi har upplevt hur Gunnar Nilsson har fått fungera som något slags borgerlig frälsarkrans när man har vänt sig mot produktionsfaktorsskatten. Jag måste förstöra den borgerliga glädjen på denna punkt. Att ta ut skatten över produktionen är från början en idé som har vuxit fram inom Landsorganisationen. Den har diskuterats i flera år, och så småningom har partiet och LO blivit ense om detta. Gunnar Nilsson står följaktligen bakom principen och grundtanken. Han gör det dessutom i sin egenskap av ledamot av partiets verkställande utskott och partistyrelsen. Han har sagt att han tycker att man inte är riktigt färdig med tekniken och att man bör fundera över den. Det är också vad som sägs i den socialdemokratiska skattemotionen. Det är alldeles orimligt att ta fram Gunnar Nilsson och försöka slå socialdemokratin i huvudet med honom och säga att han inte gillar produktionsfaktorsbeskattningen. Motsatsen är det riktiga. På samma sätt tar Staffan Burenstam Linder på nytt fram Gunnar Myrdal som något slags lärofader på de skattepolitiska funderingarnas område. Det är lika malplacerat när herr Burenstam Linder som argument använder Gunnar Myrdal som när andra använder Gunnar Nilsson. Om man ser efter vad Gunnar Myrdal har sagt i den mycket intressanta artikeln — som ledde till debatten mellan honom och mig —- som han producerade i ”Ekonomisk debatt”, finner man att han där säger: Jag är på det klara med att vi behöver höja skatteuttaget i det här landet. I dag tar vi ut ungefär 50 96 av bruttonationalprodukten i skatt. Men enligt Gunnar Myrdals mening är det ofrånkomligen på det sättet att man bör gå upp till ett skatteuttag av 60 26 om man skall föra en solidarisk skattepolitik och utföra de uppgifter som ligger på samhället. Man skall läsa Gunnar Myrdal fasligt illa, om man som herr Burenstam Linder skall kunna använda honom såsom ett motiv för sina egna uppfattningar, som ju — med all den ackuratess som herr Burenstam Linder kan lägga i dagen — har framförts här i dag, och som innebär att vi redan nu har ett totalt skatteuttag som är för högt med hänsyn till vad medborgarna behöver disponera för privata ändamål. Skulle inte herr Burenstam Linder först läsa Gunnar Myrdal, innan han åberopar honom? Den där slarvigheten i herr Burenstam Linders argumentering har jag alltid haft väldigt svårt att ha fördragsamhet med, och jag har det fortfarande. Jag vill i det här sammanhanget, när jag kritiserar herr Burenstam Linder, gärna ge Ingemar Mundebo ett erkännande för ett klart avståndstagande från herr Burenstam Linders poujadistiska skattefilosofi. Jag tycker det var renhårigt av herr Mundebo att han rev i mot herr Burenstam Linder och sade att det inte är med verkligheten överensstämmande om man inbillar sig att man skall kunna klara fram välfärdssamhället utan att se till att samhället får de skatteinkomster som vi i dag tar in och kommer att behöva framöver. Detta visar ju att moderata samlingspartiet är isolerat i sitt skattepolitiska tänkande. Jag har inte hört att någon centerpartist har ställt upp bakom den filosofin, att vi i dag skulle kunna ta ner skatteuttaget — allt man talar om där är ju omläggningar av det, men inte att man skall minska det — så som framtiden ter sig. Det skall bli intressant att se om herr Burenstam Linder fortsätter att sprida sin skattepolitiska filosofi i den kommande valrörelsen sommaren och hösten framöver. Jag är rätt övertygad om att han kommer att göra det och att han i samma andedrag kommer att tala om för sina åhörare att därest höstens val skapar möjlighet för en borgerlig majoritet, skall det också bli en borgerlig regering, där han räknar med att han och hans partivänner skall delta. Men hurskall de kunna göra det, när de i denna väsentliga fråga om skattepolitiken deklarerar så klart skiljaktiga uppfattningar? Antingen får herr Burenstam Linder sluta upp med sin, som jag sade, poujadistiska eller glistrupianska skatteargumentering, eller också får han sluta upp med att försöka inbilla allmänheten att han och hans parti skulle vara regeringsfähiga för den händelse det skulle bli på det sättet att man skulle få en borgerlig majoritet vid det kommande valet. Argumenteringen går helt enkelt inte ihop. Allra sist vill jag säga några få ord till herr Holger Bergqvist. Han frågade om det är möjligt att starta med en produktionsfaktorsbeskattning redan den 1 januari 1980. Jag menar att det skall vara möjligt. Den här arbetsgivaravgiften, som vi arbetade med under åtskilliga år, var inte förmål för vare sig några tekniska utredningar eller något remissförfarande, utan den togs utan vidare genom ett beslut i den svenska riksdagen, sedan riksdagen hade avvisat ett förslag från mig om en viss justering av momsen. Sedan byggdes den på i samverkan, första året mellan herr Mundebo och hans partivänner samt vårt parti och andra året mellan folkpartiet, centern och det socialdemokratiska regeringspartiet. Vi gjorde inte först några tekniska undersökningar och utredningar.

Med detta hoppas jag, herr talman — men jag är inte övertygad om det — ha lugnat herr Bergqvist. Det är således mer ett de obotfärdigas förhinder om man säger att vi icke skulle ha tekniska möjligheter att klara det, eftersom tekniken inte är så svåröverskådlig som herr Bergqvist vill göra gällande.

Herr talman! Gunnar Sträng är väldigt fast i föreställningen att allt blir bättre bara man höjer skattesatsen mer och mer. Men jag tror att Gunnar Sträng kommer att upptäcka — om han inte redan gjort det — att det finns allvarliga risker med denna metod. Risken är helt enkelt den — vilket jag försökt säga bra många gånger, bl.a. genom att citera både siffror och uttalanden från andra personer — att man förstör de välståndsbildande krafterna i landet. Till sist är det icke på det viset att de skatteinkomster staten får in beror på hur höga skatteskalor vi sätter upp. Till sist beror det på vad det finns för skatteunderlag, vilken ekonomisk tillväxt och utveckling vi har i landet. Det är det som avgör vad vi får för möjligheter att fullfölja de olika åtaganden vi bundit oss för. Det är illa om man icke inser detta. Människorna utanför detta hus börjar i ökad grad inse det. Det finns folk även inom fackföreningsrörelsen som talar om risken för skattekollaps. Och det finns även ett antal ekonomer som insett dessa sammanhang. Här i riksdagen förefaller det tyvärr som om man blir sist att upptäcka de allvarliga risker, det hot mot hela välfärdssamhället som det skyhöga skattetrycket kommit att bli. Dessutom har skattesatserna blivit så höga, folk har blivit avpressade så stora delar av sina inkomster att de har svårt att klara sig själva och fordrar mer och mer stöd av samhället. Herr Sträng sade själv i sitt anförande att folk inte längre har råd att betala hyran. Herr Sträng kunde ha gjort det lilla tillägget: efter att ha betalat den stora skatten har de inte råd att betala hyran. Därför fordras det, enligt herr Sträng, olika nya statssubventioner. Det är precis vad jag talat om. Det höga skattetrycket urholkar hushållens ekonomi så att familjerna blir alltmer beroende av nya stora statsutgifter. Även företagens ekonomi är så urholkad att de blir beroende av mer och mer statliga utgifter. Fortsätter man på det viset kommer det att gå mycket illa här i landet. När moderaterna satt i regeringsställning sänktes den andel av de samlade inkomsterna i landet som tas ut via olika statliga skatter från 28 96 till 25 96. Det är bra att få slå fast det ytterligare en gång i dag. Däremot höjdes kommunernas skatter. Kommunerna har inte en regering befälsrätt över. Vi sänkte dock den allmänna arbetsgivaravgiften, så att kommunerna nu haft möjlighet att ta ut betydligt lägre kommunalskattehöjningar i senaste omgången. Herr Sträng kan kalla detta för poujadism och jämföra med Glistrup och allt möjligt, men glöm då för all del inte att det i så fall är ett stort antal människor av ganska kunnigt slag utanför riksdagen som herr Sträng får börja klistra de här etiketterna på.

Herr talman! Gunnar Sträng är en mera måttfull, jag skulle nästan vilja säga moderat — om det ordet förstås rätt — debattör än lärjungen Kjell-Olof Feldt vartidigare i dag. I långa stycken av en del avsnitt var han dock bra nära Kjell Olof Feldts nivå. Gunnar Sträng ställde frågan: Varför gör man ingenting för att klara sysselsättningen? Det är just där vi har satsat så många miljarder och så mycket av våra resurser under de gångna åren. Vi har ju en hög sysselsättning i detta land. Låt oss inte glömma detta faktum. Vi har många människor med heltidsjobb. Vi har också många med deltidsjobb. Somliga av dem vill arbeta på heltid, och det är beklagligt att de inte kan få göra det. Men, Gunnar Sträng, somliga vill ha deltid, och det är bra att de har chansen att få det. Somliga kanske t.o.m. vill arbeta deltid, därför att vi ännu inte har hunnit att rätta till det marginalskattesystem som Gunnar Sträng under många, många år har varit med om att bygga upp. Det är rätt att vi trots de omfattande satsningarna har en alltför hög arbetslöshet. Men vid en internationell jämförelse ligger den svenska arbetslösheten på en låg nivå. I hela Västeuropa, i OECD-området, är det bara Norge som har kunnat redovisa lägre siffror. Låt oss icke heller glömma detta faktum. Vi har satsat och satsar nu mer än någonsin på sysselsättningen. Vi gjorde det 1977/78. Vi gör det nu. Vi kommer också att ha en hög beredskap för framtiden. Grunden för detta är den allmänna ekonomiska politiken, dvs. arbetet på att stärka industrins konkurrenskraft, att återvinna marknadsandelar och att återställa framtidstron. De omfattande arbetsmarknadsoch näringspolitiska insatserna är påbyggnaden. I slutet av 1978 hade vi 170 000 människor i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, skyddat arbete osv.

Men det tar tid att nå resultat. Först måste vi rätta till kostnadsläget. Gunnar Sträng kanske kan erinra sig att vi 1975/76 hade kostnadsökningar på i runt tal 40 96, medan produktionen och produktiviteten ökade mycket obetydligt. Först måste vi, som sagt, rätta till kostnadsläget. Sedan måste vi sälja ut överlagren. Nedgången i BNP under de två gångna åren motsvarar just dessa överlager. När vi hade sålt ut överlagren kunde produktionen börja öka. Och det var vad den började göra sommaren 1978 och har fortsatt att göra sedan dess. Sedan kan företagen börja anställa nytt folk, och det är vad som sker. Antalet lediga platser börjar nu att öka. Sist kommer så investeringarna. De börjar nu också så sakteliga att öka. Det är rätt märkligt att socialdemokraterna inte erkänner det samband som finns mellan kapacitetsutnyttjande i näringslivet, vinster och investeringar. När vi läser reservationerna till finansutskottets betänkande kan vi notera att socialdemokraterna erkänner det sambandet i det internationella avsnittet. När man ser på vad som händer i omvärlden erkänner man att det finns ett sådant samband, men i Sverige tycks det inte finnas något sådant samband i socialdemokratins värld. Nu arbetar vi på att få balans och fullt kapacitetsutnyttjande i ekonomin, och vi är på väg att få det. En granskning av budgetpropositionen visar den mängd förslag som finns för att nå det målet. Ett par saker om skatterna och ”promsen” också. Gunnar Sträng var inte särskilt orolig för att en ny produktionsfaktorsbeskattning inte skulle kunna börja fungera redan den 1 januari 1980. Vi tillsätter i dagarna en utredning med uppgift att arbeta snabbt för att undersöka om det är lämpligt och möjligt att lägga om beskattningen på det sättet. Jag tror att om Gunnar Sträng fortfarande vore finansminister skulle han faktiskt vara rätt orolig för att det inte skulle vara möjligt att få ett sådant nytt system att fungera den 1 januari 1980, alltså redan om tio månader. Då borde han känna en betydande oro inför svårigheterna att introducera ett sådant nytt system och inför ovissheten av effekterna på företagen, kommunerna och hushållen. Men det är möjligt att det går. Men det mest oroande ligger inte på det administrativa och tekniska planet, utan det oroande är att Gunnar Sträng och socialdemokraterna redan 1980 vill lägga en sådan ny skatt av omfattningen 34 96 på alla de redan befintliga. Ovanpå alla de redan befintliga skatterna skulle man alltså om tio månader lägga en ny skatt på 3-4 26. Det skulle ta i anspråk huvuddelen av det löneförhandlingsutrymme som finns. Och det skulle jag känna rätt stor oro för. Det är en sak att resonera om den tekniska utformningen av en sådan här annorlunda skattebas — det är en annan sak att resonera om en omfattning av en sådan här skatt på 34 96 i ett startskede om tio månader. Till sist till marginalskattedebatten. Marginalskatten är ett problem för den sista tusenlappen, säger Gunnar Sträng. Nej, så enkelt är det inte. För människor med lägre inkomster — om det nu är av förvärvsarbete eller en pensionsinkomst — är det kommunalskatten som är den helt avgörande. Där spelar statsskatten knappast någon roll. Vid inkomster på 25 000-30 000 betalar man nästan enbart kommunalskatt — man betalar knappast någon statsskatt. Där spelar marginalskatten ingen roll, där finns ingen marginalskatt. För människor med ett heltidsarbete — de som har en lägre inkomst, en medelstor inkomst eller en hög inkomst — är det kombinationen av kommunalskatt och statsskatt som är det avgörande. Då är marginalskatten betydelsefull för oss alla. All ekonomisk teori, all erfarenhet och allt sunt förnuft säger att det är skatten på marginalen som har betydelse för människornas handlande. Kanske överväger man inte direkt om man skall sluta arbeta eller sluta spara, men man väger behållningen av en extra insats mot vad man kan få behålla efter skatten. Man överväger sin sparandesituation. Herr Sträng borde veta hur en skatteskala ser ut. Den är uppbyggd av olika skattesatser i olika inkomstskikt, skikt efter skikt. Då är det betydelsefullt för alla inkomsttagare — för Gunnar Sträng och för mig, för dem som tjänar mera och för dem som tjänar mindre än vad vi gör — vad de får betala i skatt för alla sina tusenlappar, de första och de sista. Gunnar Sträng visar stort intresse för hurt.ex. Ola Ullsten och jag skulle reagera om riksdagen väsentligt ändrade vårt förslag. Vi tackar för det intresset, men väsentligare är hur de många människorna reagerar om man genom beslut här i kammaren än en gång låter inflationen höja skatten. Hur reagerar människorna om marginalskatterna inte sänks i den omfattning som vi föreslår? Det är en betydelsefullare fråga.
Herr talman! Jag blev kritiserad av Gunnar Sträng därför att jag antydde det oförsiktiga i att genomföra en ny skatteteknik så snart som vid nästa årsskifte. I mitt anförande uttryckte jag t.o.m. den förhoppningen att Gunnar Sträng skulle vara en garanti för att det socialdemokratiska partiet inte ägnade sig åt att förhastat genomföra åtgärder som inte varit föremål för närmare utredning. Jag håller med Gunnar Sträng om att hans kritik mot några som åberopat Gunnar Nilsson kan vara riktig. Gunnar Nilsson har naturligtvis i princip ingenting emot produktionsfaktorsbeskattningen. Däremot har han uttalat viss tveksamhet när det gäller praktiska åtgärder för att genomföra den. Jag vill uttrycka min stora förvåning över att Gunnar Sträng nu kritiserar dem som kritiserat det oförsiktiga i detta agerande. I övrigt har budgetoch ekonomiministern redan förekommit mig.
Herr talman! Staffan Burenstam Linder talar om de välståndsbildande krafterna i nationen. Det kunde vara intressant att få reda på vilka han menar. Utesluter han de 90 ?+ av arbetstagarna vilkas årsinkomster ligger under 60 000 kr.? Inskränker han sig alltså enbart till dem vilkas årsinkomster ligger ovanför det beloppet? I klarhetens intresse bör han säga något om det. Herr talman! Menar Staffan Burenstam Linder företagen när han talar om de välståndsbildande krafterna? Då kan man säga: All right, företagen skall bära denna produktionsfaktorsskatt. Den kommer på samma sätt som en arbetsgivaravgift in som ett förhandlingselement i diskussionerna mellan parterna. Det var, säger vidare Staffan Burenstam Linder, kommunerna som höjde skatten, medan moderaterna så länge de satt i regeringen ändå sänkte statsskatten. I mitt första inlägg sade jag att det där var något som ni i den motsatta situationen aldrig tänkte på. Under hela 1970-talet och ända sedan mitten av 1960-talet genomfördes statliga skattesänkningar, medan det var en stadigt pågående höjning av kommunalskatterna. Slutresultatet blev därför en högre totalskatt. Jag hörde vid den tiden aldrig Staffan Burenstam Linder lägga in samma objektiva konstaterande som nu. När Sträng stod i statsrådsbänken, då var allt hans fel. Det är möjligt att den här lärdomen kan innebära att Staffan Burenstam Linder är försiktigare när socialdemokratin förhoppningsvis kommer i regeringsställning någon gång fram på höstkanten. Herr Mundebo säger att han självfallet inte är ovetande om sysselsättningens vikt och nödvändighet. Men det har vid flera tillfällen i dag sagts från denna talarstol att vi har ungefär 300 000 människor vid sidan av reguljärt arbete på den normala marknaden. Det enda herr Mundebo har sagt hittills i dag är att han vill inrikta sig på att förhindra en ökning av det antalet. Det är alldeles för blygsamt. Med den enorma arbetslöshet vi har, högre än tidigare, måste vi få till stånd en reduktion av den. Jag och andra har frågat vad herr Mundebo tänker göra för att verkligen uppnå det resultatet. 1975 och 1976, sade herr Mundebo, hade vi en kostnadsökning på 40 96. Det bör nog i sanningens intresse också konstateras att kostnadsstegringen rent avtalsmässigt under dessa båda år var ungefär 18 26. Sedan lades det till 22 26 genom frivilliga överenskommelser, genom löneglidning och på annat sätt, därför att företagarna ansåg att de hade råd därmed. Det är detta påslag på lönerna som ni sedan så flitigt använder i er argumentation och beskyller den socialdemokratiska regeringen för samt tar såsom ett bevis på en dålig hantering av ekonomin under dessa båda år.

Herr talman! Med de välståndsbildande krafterna menar jag lusten att arbeta, att spara, att starta och driva företag, att utbilda sig och att ta risker. Detta tillsammans är vad som skapar landets ekonomiska utveckling. Därvid räknar jag självfallet in alla i Sverige som arbetar, de som har lägre inkomst lika väl som de som har högre inkomst. En del av dem som har under 60 000 kr. i årsinkomst arbetar antagligen deltid, Gunnar Sträng. Jag vågar påstå att en väsentlig anledning till att man arbetar deltid är att skattesatserna är så höga att det inte lönar sig att arbeta full tid, åtminstone inte i den utsträckning som många skulle vilja göra. Jag gör också gällande att övertiden har minskat av samma anledning. Det finns en lång rad sådana verkningar av det skyhöga skattetrycket som gör att vi har fått en sämre ekonomisk utveckling i landet än vi annars skulle ha fått, ett sämre skatteunderlag, mindre inkomster att användas av det offentliga för olika angelägna önskemål. På detta sätt har det skyhöga skattetrycket kommit att få asociala verkningar. Gunnar Sträng påpekade att det behövs mer investeringar i landet, och det är riktigt. Men en väsentlig anledning till att det görs mindre investeringar än som vore önskvärt är de ökade risker som har förts in genom löntagarfondshotet. Det är konstigt att socialdemokraterna inte har förstått detta. Jag nämnde det några gånger för Kjell-Olof Feldt i morse, men jag fick aldrig något svar av honom. Jag hör ständigt att man inte är lika lockad av att försöka utveckla ett företag, för går det bra blir man kanske av med det. Det är denna ökade risk som håller tillbaka utvecklingen. På samma sätt hålls utvecklingen i landet tillbaka av hotet om skattehöjningar av den typ som Gunnar Sträng talade om. Skulle man genomföra löntagarfonder så som socialdemokraterna vill, skulle en industriarbetare behöva avstå från en löneökning på 2000 kr. om året. Skulle man sedan genomföra promsen, skulle han få avstå ytterligare 2500 kr. om året i löneökning. Nu tror antagligen företagarna att det inte är så enkelt att klara löneförhandlingarna, utan det blir i stället en stor omgång med kostnadsstegring, inflation och svårigheter i näringslivet. Inför sådana perspektiv håller man tillbaka. Gunnar Sträng trodde att man skulle kunna införa promsen bums. Den behöver knappt utredas. Kan Gunna: Sträng då förklara varför företagsskat teberedningen under socialdemokratisk ledning arbetade i sju år utan att socialdemokraterna kunde komma på hur systemet skulle se ut?
Herr talman! Gunnar Sträng påstod att det enda jag hade sagt om arbetsmarknad och sysselsättning i dag var att vi skulle inrikta oss på att motverka en ökning av arbetslösheten. Det är helt fel. Antingen har Gunnar Sträng inte lyssnat eller också har han lyssnat ofullständigt. Jag nämnde i en mening att om situationen blir allvarligare måste man självfallet satsa mer av resurser. Men jag har också sagt ett tiotal gånger att en av huvudlinjerna i budgetförslaget är kampen mot arbetslösheten, arbetet för att förbättra sysselsättningen, och att satsningarna på det området är en av anledningarna till att vi nu har ett betydande budgetunderskott. Vi är självfallet inte nöjda med läget på arbetsmarknaden i dag. Vi tycker dock att man kan kosta på sig att erinra om några fakta om sysselsättningssituationen och om jämförelser mellan vårt land och andra länder. Dessa fakta kan vi gott erinra oss utan att därför vara nöjda. En ambitiös politik på sysselsättningens område måste självfallet sikta mot en arbetsmarknad som kan ge människor som vill ha jobb tillfälle att få ett jobb. Det är bakgrunden till både den allmänna ekonomiska politiken, med dess inriktning på att förbättra konkurrenskraften och därmed ge flera människor jobb, och den betydande satsningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag skall inte nämna dem än en gång — jag har gjort det några gånger, senast i min förra replik. De framgår också av det budgetförslag som utgör en del av underlaget för dagens debatt.

Herr talman! Ett par ord till herr Burenstam Linder — min tid medger inte att jag lägger ut texten något vidare. Kan herr Burenstam Linder redovisa någon besparing i den statliga utgiftspolitiken som motiverar att han ställer sig upp i bänken och säger att nu skall vi kraftigt reducera skatterna? Herr Burenstam Linder går bet på detta. Han kan inte redovisa några besparingar. Jag skulle inte alls bli förvånad ifall han litet längre fram kommer och säger att vi skall satsa mera på vissa områden — speciellt flygplan, gissar jag, ligger honom ganska varmt om hjärtat, men det har ingenting med besparingar att göra. Då är hela frågan så enkel som så: När man far omkring och försöker göra gällande att här betalar svenska folket mer i skatter än vad det behöver, så är det en falsk redovisning av ett allvarligt förhållande. Herr Burenstam Linder försöker köpa popularitet till sitt parti genom att vädja till den skatteolust som kan uppstå hos många människor som inte är informerade, människor som inte har klart för sig vad välfärdssamhället kräver i fråga om kostnader och betalning. Istället för att hjälpa till att tala om för människorna att skall de leva vidare i ett välfärdssamhälle så måste de betala de här skatterna, går herr Burenstam Linder ut med den propagandan att vi kommer att leva lika bra i alla fall, även om vi snabbt gör oss av med en väsentlig del av skattebördan. Detta är en falsk propaganda, en falsk kungörelse som en riksdagsman i herr Burenstam Linders kläder anständigtvis borde avstå från. Budgetministern frågade: Kan man lägga på en ny skatt på 34 96? Jag vill då säga att ni har lagt tillbaka 8 miljarder i företagens sköte utan någon påvisbar effekt. Det har inte medfört ökade investeringar, och det har inte blivit någon lättnad i arbetslösheten. Företagen redovisade i slutet av 1978 en likviditet på närmare 20 miljarder. Herr Mundebo kunde nog våga sig på att ta tillbaka de där pengarna utan att det skulle hända någonting till företagens nackdel. Därmed skulle han ju ha en välkommen förstärkning till sin budget. Det skulle räcka till att klara ut vad som fattas i finansieringen av hans skattereform, och det skulle ge en nödvändig förbättring av ett budgetunderskott som i dag är alldeles för stort.
Herr talman! Nu fungerar ju tyvärr inte samhällsekonomin så, att man med fullständig exakthet kan säga vad som hade hänt om man hade gjort så och så istället — och vilka effekter man hade fått om man t.ex. hade bevarat skatten på arbetskraften på en viss nivå. En sak vet vi emellertid ganska säkert, och det är att borttagandet av den här skatten vid de tidpunkter då det skedde har betytt minskad inflation —-en ordentlig minskning på kanske 1,5 96. Det är betydelsefullt för människorna och för tryggheten i vårt land. Däremot kan vi inte exakt avläsa vad som hade hänt på sysselsättningsområdet. Men det finns ganska goda skäl för att anta att om Sverige hade gått ut på världsmarknaden och konkurrerat med den högre skattenivån och det besvärliga läge vi då befann oss i, hade vi haft en ännu besvärligare arbetslöshetssituation i dag. Därför var det nog riktigt att den gången ta bort dessa skatter. Och därför måste vi vara försiktiga med att återinföra dem igen. Vi harju sagt att det kan bli nödvändigt att öka sociala avgifter för att få balans i samhällsekonomin. Men man måste göra det med yttersta försiktighet. Ett påslag på 3 å 4 96 på en gång utöver redan befintliga och andra av sociala skäl nödvändiga avgifter, det är inte försiktighet, det är oförsiktighet.